Fru talman! Jag skulle först vilja beklaga kammaren, som efter den 1 januari inte längre får lyssna till hedersmannen John Lundberg, till hans rika kunskaper i historia, som vi fått höra så ofta här, och till hans självständiga, djupsinniga, idealistiska och intressanta tankar, som han oftast framför på ett mycket charmfullt och fritt sätt. Tack, John Lundberg! Jag skall, fru talman, säga några ord om modernäringarna, om jordbruket, skogen och fisket. I de under förra året givna direktiven till jordbruksutredningen heter det bl.a. att utredningen bör överväga om det med hänsyn till de förändringar som skett under senare år i fråga om produktionsinriktning och produktionsteknik eller av andra skäl finns anledning att ompröva produktionsmålsättningen. Jordbruksministern avser här uppenbarligen den s.k. 80-procentiga självförsörjningsgraden. Vidare sägs det att det är angeläget att överskottsproduktion av jordbruksprodukter undviks. Utredningen bör därför undersöka vilka metoder som kan användas för att undvika permanenta överskott. När det gäller frågan om olika prislinjer framhålls att utredningen bör pröva möjligheterna att övergå till den s.k. lågprislinjen. Vissa fördelar med en sådan övergång diskuteras i direktiven. En fullständig övergång till lågprislinje skulle dock — menar jordbruksministern — med nuvarande jordbruksproduktion belasta statsbudgeten med inemot 3 miljarder kronor. De vanligtvis kraftiga variationerna av världsmarknadspriserna skulle vidare vid en lågprislinje medföra större svängningar av konsumentpriserna än som sker vid en tillämpning av den s.k. högprislinjen. Därför bör, heter det, utredningen inte bara undersöka möjligheterna av en övergång till en renodlad lågprislinje och effekten av en sådan övergång, utan också till ytterligare modifiering av högprislinjen. Jordbruksministern utvecklar sina synpunkter beträffande överskottsproduktionen på så sätt att han hävdar att det för såväl jordbrukarna som konsumenterna eller skattebetalarna är av intresse att den jordbruksproduktion som av olika skäl anses behövlig i möjligaste mån konsumeras inom landet och inte behöver exporteras med stora förluster. Det blir, hävdar jordbruksministern, nämligen konsumenterna och skattebetalarna som till sist får betala dessa förluster om inkomstoch standardmålsättningen för dem som är sysselsatta inom jordbruksnäringen skall kunna uppnås. Av de här utdragen ur direktiven till jordbruksutredningen framgår klart att jordbruksministern syftat till en minskning av den svenska jordbruksproduktionen. Någon annan tolkning är knappast möjlig. Men, fru talman, vi lever verkligen i en föränderlig värld. Sedan de här direktiven skrevs har världens livsmedelsförsörjning radikalt förändrats. Det har bl.a. lett till att den svenska prisnivån nu genomsnittligt torde ligga under priserna på världsmarknaden. Det är bara för mjölk och mjölkprodukter som man kan säga att de svenska priserna fortfarande är jämförelsevis höga. Förhållandet är det rakt motsatta när det gäller spannmålspriserna. Svenska jordbrukare får t.ex. för vete 55 kronor per säck medan priserna på exportmarknaden är betydligt högre; de har varit nära nog dubbelt så höga. Talet om förlustbringande överskottsproduktion är därför i dagens situation helt förlegat. Medan vi tidigare hade svårigheter att placera spannmålsöverskottet gäller det i dag att placera kvantiteterna bland de köpare som står i kö för att få varorna. På höstriksdagens första dag frågade Eric Krönmark i en interpellation jordbruksministern om han ville lämna sådana tilläggsdirektiv till den sittande jordbruksutredningen att den i sitt arbete kunde beakta de nya förutsättningar för det svenska jordbruket som uppstått genom den förändrade och försämrade situationen i världens livsmedelsförsörjning. Han gav i sin interpellation exempel på hur helt annorlunda världens livsmedelsförsörjning ter sig i dag än för kort tid sedan. I interpellationen hävdade han också att den inträffade förändringen knappast är av kortvarig natur. Nästan dagligen får vi också via olika media bevis för hungerkatastrofer i stora delar av världen. Senast har rapporterna från Etiopien berört också oss. Med hänsyn dels till direktiven till jordbruksutredningen, dels till vad vi nu vet om svårigheterna att fylla världens behov ter det sig alldeles självklart att jordbruksutredningen inte längre skall syssla med problemet hur den svenska jordbruksproduktionen skall kunna minskas. I stället bör dess uppgift vara att undersöka hur den svenska åkerarealen skall kunna utnyttjas på absolut effektivaste och bästa sätt. Det är ingen form av efterklokhet om jag konstaterar att vi i moderata samlingspartiet under mycket lång tid har haft inställningen att vi här i landet absolut inte skall minska vår jordbruksproduktion mer än vad som sker av olika naturliga orsaker. Det anförde vi i jordbruksutredningen på sin tid, och så sent som i våras hade jag tillfälle att i en debatt här antyda den situation som då såg ut att komma och som nu är en verklighet. Jag menade att det sannolikt inom en snar framtid skulle bli lönsamt att i Sverige framställa jordbruksprodukter för export. Vi är av allt att döma där i dag. Också frågan om de olika prislinjerna ter sig annorlunda i dag än när direktiven till jordbruksutredningen skrevs. Världsmarknadspriserna representerar inte längre den s.k. lågprislinjen, lika litet som de inhemska en högprislinje. Det har i stället blivit omkastade värden. För konsumenterna utgör i dag de av riksdagen fastställda jordbrukspriserna det billigaste alternativet. Skulle vi i stor eller ökad utsträckning vara beroende av världsmarknadspriserna, skulle våra livsmedelspriser i dag ligga högre än de gör. Oförändrade konsumentpriser skulle alltså i dagens läge, med just de världsmarknadspriser vi har i dag, innebära att statsmakterna fick lov att ge subventioner — inte till jordbrukarna utan till konsumenterna. Man kan därför, fru talman, säga att Sveriges jordbrukare i dag subventionerar folkhushållet. Jag har, fru talman, velat belysa hur angeläget det är att vi i dagens jordbrukspolitiska debatt och inför de beslut som skall fattas om den kommande jordbrukspolitiken tar hänsyn till de förändringar som har inträffat. Det skulle för såväl jordbrukarna och konsumenterna som samhället vara felaktigt om vi i de här övervägandena inte beaktade dessa förändringar. Jag efterlyser därför, liksom herr Krönmark gjorde i sin interpellation, en deklaration från regeringshåll. Regeringen har blivit tvungen att göra den ena kovändningen efter den andra i olika frågor. Det behövs också när det gäller jordbrukspolitiken, och där kan man ju säga att uttrycket kovändning har större relevans än på andra områden i vår politik. I fråga om skogspolitiken gjorde regeringen inför valet helt plötsligt en hastig vändning, så hastig att det kanske är riktigare att tala om en älgvändning, eller kanske är det ännu mer relevant att tala om rävvändning i stället för den litet långsammare kovändningen; kon är ju inte särskilt snabb av sig. Kanske var det just ett politiskt rävkast, en list för att i valrörelsen slippa en obehaglig debatt om socialisering och miljöförstöring av våra skogar. Kanske får vi snart från den nya utredningen en liknande produkt om än i litet annorlunda kapprock. Socialdemokraternas intresse för stordrift — helst i statlig regi — och för olika regleringar kommer säkert inte att försvinna. Vi på den borgerliga kanten har all anledning att vara på vår vakt mot krav på hårda regleringar och direkt eller indirekt socialisering av den svenska skogen. Det vore en stor olycka för vårt land om man skulle skilja jord och skog åt som många socialdemokrater ser som ett önskemål. Enligt min mening hör jord och skog naturligt samman. En ekologiskt riktig skogsvård får vi bättre garanti för i bondeskogsbruket än i storskogsbruket, där moderna maskiner i alltför hög grad får styra utvecklingen. Visst är hetsen mot kalhyggen oerhört överdriven, men det finns ändå en del att ta på i den kritiken. Framför allt anser jag att vi gör inte oväsentliga förluster i folkhushållet genom att avverka ännu icke mogen skog för att få de stora sammanhängande arealerna. För övrigt vet vi i dag alltför litet om riskerna med de mycket stora monokulturer som man får genom de här stora ytorna. Jag vill alltså uttala förhoppningen att vårt bondeskogsbruk skall få minst lika dominerande ställning i framtiden som hittills. Ett decentraliserat ägande av skog ger utrymme för personligt förvaltaransvar för många människor. Och det finns få områden som så fångar sina utövare som att sköta om ett större eller mindre skogsområde. Man gläds åt — jag har personlig erfarenhet av det — att med varsam hand sköta om skogen så att produktionsförmågan utnyttjas effektivt, samtidigt som ekologiska och miljömässiga hänsyn kan tas i stor utsträckning. Så till sist några ord om fiskerinäringen. Att vara yrkesfiskare är ett ovanligt hårt yrke. Fiskelyckan varierar från fiskeresa till fiskeresa — från år till år. Havet kan hastigt förändras från stiltje till rykande storm. Yrket är farligt; det inträffar inte sällan olyckshändelser, där ytterst livet står på spel. Yrkesfiskarnas antal minskar år för år. Den ena trålaren efter den andra säljs, ofta till utlandet. Många tröttnar på det hårda livet på sjön, ofta långt borta från hem och familj och bekvämligheter. En starkt bidragande orsak är dålig ekonomi till följd av otillräckliga fångster, otillräckliga priser och dessutom kraftigt ökade omkostnader. Där räknar jag in skatter och avgifter, t.ex. ATP-avgifter som fiskarna själva får betala vare sig de äger båten eller är delaktiga i fisket som lottfiskare. Detta är, fru talman, en oroande utveckling inte minst mot bakgrund av fiskets stora betydelse för livsmedelsförsörjningen och för vårt kustförsvar. Jag hade tidigare i höst tillfälle att vara med på Norges stora fiskarmöte i Trondheim. De norska fiskarna efterlyser bättre villkor än vad de nu har i fråga om lån, skatter osv. Men en utomstående kan lätt konstatera att man i Norge slår vakt om fiskerinäringen på ett helt annat sätt än vi gör här i Sverige. Lånemöjligheterna för båtar och redskap är betydligt förmånligare än vad de är i Sverige. Fiskarna får göra särskilda avdrag vid beskattningen därför att de liksom sjömännen ligger ute, och under goda år får de avsätta medel till en s.k. driftregleringsfond som kan användas under sämre år. Detta är förmåner som våra fiskare längtar efter. Krav i den riktningen har år efter år förts fram i riksdagen, men socialdemokraterna har tyvärr ställt sig kallsinniga till dem. Om statsmakterna verkligen menar allvar med att vi skall ha kvar en livskraftig fiskerinäring i vårt land, behövs det kraftfulla och snabba åtgärder. Det borde i hög grad intressera försvarsministern, och även jordbruksministern och finansministern har all anledning att lyssna till mycket berättigade önskemål från våra yrkesfiskare. Fru talman! För mig blir detta något av en sista vädjan från denna talarstol — en vädjan i tre punkter: 1. Ge de unga lantbrukarna bättre möjligheter än nu att skapa sig en dräglig framtid i sitt yrke! Konsumenterna kommer att tjäna på det. 2. Låt oss behålla det naturliga och för vårt land värdefulla sambandet mellan jord och skog! Inför inga opåkallade styrande regleringar! 3. Ge yrkesfiskarna chansen att konkurrera med kolleger i grannlän derna på jämförbara villkor! Låt dem få kompensation för sin hårda insats för livsmedelsförsörjningen, som ofta innebär att de måste avstå från normalt familjeliv, fritid och mycket annat! Det är möjligt att min vädjan förklingar ohörd hos den nyligen uppfräschade socialdemokratiska regeringen, men då finns ändå kvar en förhoppning som kan ge snabbare och säkrare utdelning: att det blir nyval med en borgerlig regering som resultat.

Herr talman! För några år sedan diskuterades intensivt låginkomstproblemen och jämlikhetsfrågorna i den politiska debatten. Paroller och slogans lanserades om utjämning av skillnader i inkomster, förmåner och status. Nu har detta tonats ner. Debatten kring dessa frågor har nära nog tystnat. Låginkomstutredningens presenterade material, som visade att Sverige långt ifrån var ett samhälle präglat av jämlikhet, lades ned och har tydligen gömts undan. Herr Hermansson har tidigare i dag ställt en fråga till statsministern om vad det blev av den arbetsgrupp för låginkomstfrågor som tillsattes efter det att låginkomstutredningen lagts ned. Frågan besvarades inte. Beror det på att ingen längre arbetar med dessa frågor och att det följaktligen inte finns någonting att redovisa? Herr Lundberg har här före rasten på ett målande sätt beskrivit hur tomt talet om jämlikhet ofta kan vara. Nu har alltså t.o.m. talet dämpats ned. Varför? Har man kanske upptäckt att Sverige är ett kapitalistiskt klassamhälle, som bygger på en grundläggande ojämlikhet? Knappast. Illusionerna om det svenska samhället finns nog kvar. I stället var det så att debatten om skillnaderna mellan människorna engagerade många, och bland dessa många krävdes handling. Men handlingar som skulle ha minskat skillnaderna måste med nödvändighet ha riktats mot kapitalägarnas samt de förmögnas intressen och privilegier. Den striden var och är man inte beredd att ta. Därför dämpades denna viktiga debatt. Det kapitalistiska systemet bygger på grundläggande skillnader i inkomst och i makt mellan samhällsklasserna. Kapitalägarna får sina vinster ur arbetarnas arbete. För att kapitalismen skall bestå måste det finnas arbetsköpare, som lägger beslag på äganderätten till produktionsmedlen och gör sig sådana profiter att de fortsätter att investera kapital för att skaffa sig vinster på andras arbete. Därför strider jämlikhet mot kapitalism. Därför måste all social utjämning, allt ökande av de arbetandes makt innebära inskränkningar i arbetsköparnas makt och privilegier. Under de senaste åren har lönearbetarna fått betala kapitalismens utveckling med en växande arbetslöshet. Deras realinkomster inte bara hotas utan har i många fall direkt minskat. Under flera år har arbetarnas reallöner ökat i långsammare takt än deras produktivitet. Det betyder att 111 dessa arbetare får en allt mindre del av det de producerar och att kapitalägarna får bestämmanderätten över en allt större del. Bolagen har redovisat rekordvinster under den senaste tiden. Några exempel ur de senaste halvårsboksluten: LM Ericsson 67 procents vinstökning, ASEA 50, Electrolux 56 och SAAB-Scania 27. Men för arbetarna har det blivit kärvare. Priserna på samtliga varor har stigit med något över 21 procent de senaste tre åren. Livsmedelsprisernas stegring har varit inte mindre än 30 procent. Eftersom industriarbetarnas veckolöner under den här treårsperioden bara ökat med 25 procent, så innebär detta att en industriarbetare kan köpa mindre mat 1973 än vad han kunde göra 1970. På det sättet skärps klasskillnaderna. Låginkomstproblemet finns inte bara kvar i hela sin vidd — det tycks t.o.m. förstoras. Prisstegringar och arbetslöshet driver ned levnadsnivån för många människor. Pensionärer, lågavlönade arbetare, ensamstående mödrar, många barnfamiljer, män och kvinnor som genomlevt spräckta äktenskap, många studerande, arkivarbetare och beredskapsarbetare har alla svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Många får arbeta för låga löner. Många får hanka sig fram med små inkomster. Låglöneproblemet drabbar många, inte minst kvinnorna. Fortfarande ger kvinnokön lägre lön. Medelårslönen bland friska heltidsoch helårsarbetande kvinnor uppgick 1966 till 16 810 kronor, medan den för männen var 27 580 kronor. Sedan har en undersökning som gjorts inom LO fått fram att skillnaden mellan vuxna industrianställda mäns och kvinnors löner har minskat något under tioårsperioden 1961—1971. 1961 motsvarade kvinnolönerna 70 procent av männens, medan de 1971 hade ökat till 83 procent av männens. Men då är att märka att uppgifterna baseras på statistik som bara täcker anställda inom gruvor, mineralbrott och tillverkningsindustrin och alltså inte speglar lönestrukturen inom hela LO-området. På tjänstemannasidan är det svårare att få fram en allomfattande statistik, men i olika undersökningar har det gjorts försök att förklara löneskillnaden mellan män och kvinnor. Det har därvid sagts att en del av skillnaden har sin grund i att männen genomgående innehar högre befattningar än kvinnorna och att männen är äldre än kvinnorna. Men där har också redovisats en s.k. restpost, som visar att en del av skillnaden — och inte alls en obetydlig del — har sin grund i att män och kvinnor har olika lön för samma arbete. Dessutom är det ett känt faktum att kvinnor ofta hänvisas till sämre betalda yrken. Enligt ”Kvinnorna och arbetsmarknaden”, utgiven av AMS 1969, var de förvärvsarbetande kvinnorna koncentrerade till omkring 25 yrken av totalt 300 uppräknade anställningsområden. Det gällde i huvudsak arbeten med låg lön som kräver kortvarig eller ingen yrkesutbildning och som oftast inte ger någon möjlighet att avancera. Så hålls kvinnorna tillbaka av samhällets traditioner. Många kvinnor hänvisas också till deltidsarbeten med minskade sociala rättigheter. Orsaken till detta är att det fortfarande förutsätts att kvinnorna skall sköta hemmen. Kvinnorna har den största procentandelen av de deltidsanställda liksom också av de helt arbetslösa. 1970 arbetade 833 000 människor i Sverige på deltid. 644 000 av dem var kvinnor — Men är då inte deltidsarbete en förmån för kvinnorna? I det politiska arbetet möts man ofta av just den frågan. Och det är naturligt. Det är inte mer än 10—12 år sedan flera kvinnoorganisationer krävde att antalet deltidstjänster skulle utökas, med den motiveringen att det gav gifta kvinnor med barn en chans att komma ut på arbetsmarknaden och tjäna en slant extra. Sedan dess har utvecklingen visat hur arbetsköparna gjort stora vinster på systemet med deltid. Inom serviceyrkena dominerar nu den deltidsanställda personalen, och här utgör kvinnorna den övervägande majoriteten. Men också inom den lätta industrin ökar antalet deltidstjänster snabbt. Och på flera varuhus utgör de deltidsanställda upp till 80—90 procent av personalen. Det här är ett system som naturligtvis passar företagsägarna mycket bra. De behöver inte betala övertidsersättning i samma utsträckning som till heltidsanställda, de kan sätta in deltidsarbetande under rusningstid och på obekväma tider. Eftersom många deltidare inte får fast anställning, så kan de t.ex. inom handeln ställas åt sidan under lågsäsong och plockas in igen då köpvansinnet bryter ut fram emot november. Reglerna för semester, ATP, sjukpenning osv. gör att de deltidsanställda inte har samma sociala förmåner som de som arbetar heltid. Trots att deltidsarbete alltså inte är någon förmån för de anställda, tycks det inte vara särskilt svårt för någon företagare att rekrytera personal på dessa dåliga villkor. En förklaring är naturligtvis att en deltidsanställning är kvinnornas enda chans att komma ut på arbetsmarknaden och samtidigt kunna sköta sitt arbete i hemmet, som hon oftast är tvungen att klara ensam — på grund av brist på daghem, brist på kollektiv service och tyvärr fortfarande alltför ofta bristande solidaritet från mannens sida. En annan förklaring är den höga arbetslöshet vi haft en lång tid. Arbetsköparna kan under sådana förhållanden diktera villkoren, t.ex. genom att erbjuda deltidsarbete — till fördel för dem själva. Nu påstås arbetslösheten ha minskat. Långsiktigt är det naturligtvis inte på det sättet, och det har företrädare för min partigrupp här i debatten påvisat. Och det gäller definitivt inte kvinnorna. Under de senaste tre åren har kvinnoarbetslösheten tredubblats. Nu har vi enligt statistiska centralbyrån 56 000 arbetslösa kvinnor mot 42 000 arbetslösa män. Inga mer eller mindre irriterade förklaringar till varför kvinnornas andel på arbetsmarknaden har ökat kan undanskymma det faktum att så många kvinnor går arbetslösa. När nu fabrikerna har börjat anställa folk igen, så måste det tas till specialmetoder för att även kvinnorna skall bli ihågkomna. Detta efter alla dessa år av tal om allas rätt till arbete! En sådan specialmetod är det projekt som lanserats av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det går ut på ett samarbete mellan delegationen och de lokala länsarbetsnämnderna för att tillvarata kvinnornas intresse av att få arbete. Försök görs nu i Kristianstads län, som bedöms ha lagom storlek, så att arbetsförmedlingen klarar av det, och där yrkesverksamheten bland kvinnorna är låg. Där finns en stor dold arbetslöshet, som inte bara beror på bristen på jobb utan också på bristande barntillsyn och dåliga kommunikationer till de omkringliggande kommunerna. Sammanlagt behövs 500 nya arbeten till de företag som deltar i projektet. Industriarbete hör nu inte till det som är mest lockande. Både bland män och kvinnor finns en negativ inställning till industriarbete. De unga män som företagarna skulle vilja ha får man alltså inte dit, och det är därför som man nu måste gå ut på ett annat sätt än tidigare när man skall värva arbetskraft. Men man är ändå inte mer intresserad av att få kvinnor anställda än att det behövdes övertalning för att få de här berörda företagen i Kristianstads län att ställa upp på detta projekt. Tidskriften Vi Människor har i nr 4 för i år ett reportage från de berörda arbetsplatserna. Genomgående för de kvinnor som intervjuas är att de anser det nödvändigt med bättre information om arbetsmarknaden. De anser inte att det skall göras någon skillnad mellan mäns och kvinnors förmåga att arbeta och de har problem med barntillsynen, i synnerhet som det i flera fall är fråga om skiftarbete. Jämställdhetsdelegationen har ju inte fungerat så länge. Projektet i Kristianstads län får väl betecknas som det första konkreta initiativet. Att den inte saknar arbetsuppgifter, framgår verkligen bara av de problem som kvinnorna i detta reportage redovisar. Mot den bakgrunden kan man inte undgå en känsla av pessimism, när man tittar på delegationens mycket vaga direktiv för fortsatt arbete. Men jag skall ändå uttala förhoppningen, att det faktum att delegationens sekreterare Anna-Greta Leijon har blivit statsråd med arbetsmarknadsfrågor som främsta arbetsuppgift skall ge nödvändig stadga åt det fortsatta arbetet på det här området. Samtidigt med den långsiktiga ökningen av arbetslösheten ökar också takten i prisstegringarna. I en motion med anledning av regeringens proposition nr 165 har vpk-gruppen redovisat motiv för ett fortsatt partiellt prisstopp liksom för prissänkningar. Där upprepar vi också det sedan 1961 resta kravet om att omsen och sedermera momsen på livsmedel skall avskaffas. Med hänsyn till att det nu i mitten av ett budgetår inte är möjligt att skära ned de statsanslag, som vi anser vara för stora, har vi som ett första steg på vägen mot ett avskaffande av momsen på mat föreslagit en minskning av denna skatt med 5 procent. Denna reducerade mervärdeskatt på livsmedel skulle gälla fram till det nya budgetåret då resten av mervärdeskatten enligt vår mening bör slopas. En sänkning av momsen på mat skulle gynna de lönearbetande och alla de grupper som har låga löner. Ett sådant här första steg som vi föreslår skulle också visa att det går att ta sig förbi de tekniska hinder som påstås finnas för en differentierad moms. Det är alltså, herr talman, ett av de mest angelägna förslag som riksdagen i sitt fortsatta arbete i höst har att ta ställning till.

Det är därför, herr talman, med glädje jag noterar att i den hittills förda debatten här i dag flera talare har ådagalagt ett engagemang i detta vidare perspektiv som jag betraktar som oundgängligt. Debatten måste också beakta det beroende som svensk politik står i till händelser och ageranden på den internationella scen, där vi numera oåterkalleligt är en av många aktörer. Debatten måste även belysa händelser och omständigheter som i det korta perspektivet av en eftervalsdebatt måhända framstår som ovidkommande, men som på längre sikt kan komma att avgörande påverka den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i Sverige. Jag tror att vi har en sådan händelseutveckling bakom oss. Jag tror också att innebörden av oktoberveckornas världsomskakande händelser i Mellersta Östern kommer att visa sig avsevärt mer djupgående än den kris som de närmast har jämförts med, nämligen den elva år gamla Cubakrisen. Då åsyftar jag inte den otänkbara tanken att nya fientligheter bryter ut med omedelbar risk för en allvarlig upptrappning av konflikten. Herr talman! I vår tid har ett århundrade med så att säga teleskopets hjälp sammanträngts till ett årtionde. Så snabbt och så dramatiskt äger skeendet rum. Så snabbt och så dramatiskt läggs nya länkar till händelsekedjan att de knappast hinner inregistreras i våra medvetanden. Men t.o.m. i denna tid tror jag att hösten 1973 kommer att framstå som en i viktiga avseenden avgörande period i vår gemensamma historia. Herr talman! Jag kan inte undgå att ha detta i tankarna, när jag erinrar mig valrörelsen i Sverige och debatterna i samband med den hösten 1973. Sverige, rikets tillstånd och svenska folkets problem — små i jämförelse med flertalet andras — granskades praktiskt taget helt i isolering. Det var, herr talman, som om vi i dessa veckor existerade i ett vakuum. Nästan helt borta var alla frågor som rörde internationellt beroende och internationell solidaritet, alla allvarliga och väsentliga frågor om vår verkliga, reella självständighet i den värld som vi nu lever i och i den värld som vi i en snar framtid kommer att leva i. Vi försummade att vid det tillfälle, då politiker och medborgare möts kring sina gemensamma problem i större utsträckning än eljest, ta upp till diskussion vår generations avgörande, allmänmänskliga, gränslösa pro blem. Den världsvida och snabbt allt allvarligare oljekrisen beredde oss ett brutalt uppvaknande.

Energikonsumtionen är symbolen för tillväxt och hög levnadsstandard. Den industria liserade världen har, genom själva sitt välstånd och genom sin orubbliga inriktning på fortsatt materiell tillväxt och fortsatt allt högre konsumtionstakt, gjort sig i motsvarande stigande grad sårbar för politisk utpressning. Herr talman! Situationen i dag skall inte ge anledning till hysteriskt uppjagad katastrofstämning och panik.

Låt oss därvid inte glömma bort att den råvara, oljan, som nu står i centrum för uppmärksamheten inte bara är den i dag viktigaste energikällan. Som råmaterial för den mångtusenhövdade petrokemiska syntetindustrin har den fått en strategisk betydelse för vår moderna varuförsörjning som på sikt verkar ytterst oroväckande. Debatten om detta får inte föras enbart bland politikerna. Den måste tas upp av medborgarna i vidast möjliga utsträckning, gå på djupet, vara saklig och grundad på fakta i all den utsträckning detta är möjligt. Vad frågan egentligen gäller är om de mål som världens rika industrinationer har satt för sin utveckling är de riktiga målen. Vad frågan gäller — det sade jag i ett inlägg i kammaren i februari 1972, som jag i går av en händelse uppmärksammades på — är helt enkelt grundvalen för det rika industrialiserade konsumtionssamhället och dess livsföring. Jag säger detta, herr talman, inte minst därför att den mycket omtalade oljekrisen har tre olika tidsperspektiv. Tidningen Observer hade i sitt nummer för söndagen den 4 november en intressant redovisning av detta. På kort sikt är krisen, som vi vet, av politiskt ursprung och kan avvecklas i samband med en lösning av Mellerstaösternkrisen. Det är sannerligen inte med lätt hjärta som jag säger detta i en enda mening; många av den akuta krisens politiska implikationer borde komma kinderna på många människor, inte minst åtskilliga europeiska politiska ledare, att rodna av blygsel. Fördrag åtsidosätts, löften tas tillbaka, avtal kränks, solidariteten förvisas till andra sidan köksdörren när ekonomiska intressen står på spel. Den ansedde brittiske labourpolitikern Roy Jenkins sade i samma nummer av Observer som jag nyss refererade till att vi inte har bakom oss en särskilt ärofull tvåveckorsperiod i europeisk utrikespolitik. Medelperspektivproblemet karakteriseras framför allt av de ekonomiska aspekterna av oljeutvinningen: investeringarna, prissättningen, den långsiktiga hushållningen, förhållandet mellan de internationella oljebolagen och regeringarna i producentländerna och, inte minst, användningen av de enorma vinsterna. Långtidsperspektivet betecknas, märkligt nog och felaktigt, som i dag mindre angeläget. Det är här frågan gäller om överlevandet av vår i dag som normal betraktade rikemanstillvaro. Experterna diskuterar huruvida oljelagren, de kända och de prospekterade, skall räcka 30 eller 50 år.

Låt mig i detta anförande, herr talman, förbigå det akuta dagsperspektivet och dess dominerande politiska karaktär med vad jag helt nyss hade att säga om detta. Ingenting som kunde sägas i denna kammare kan tyvärr lämna ett uns av bidrag till den krisens lösning. Men i medelperspektivet ser vi behovet av helt nya ekonomiska relationer mellan oljeförbrukare, oljeproducenter och — vilket måste betonas, eftersom det alltför ofta glöms bort i denna debatt — den stora, fattiga icke oljeproducerande delen av världen. Vi talar i den internationella debatten ofta och berättigat om supermaktsdominans, teknologiskt, ekonomiskt och politiskt. Men på oljeområdet får det internationella ekonomiska samarbetet ytterligare en ny dimension. Några få härskare har, genom att kontrollera två tredjedelar av världens nu kända oljetillgångar, makt över hundratals miljoner människors hälsa och framtida levnadsförhållanden. Genom samma ekonomiska och politiska makt hindrar dessa de fattiga icke oljeproducerande u-länderna från att genom ökad energitillgång få del av en ekonomisk utveckling i politisk och ekonomisk självständighet. Och de gigantiska vinsterna, som vid 1970-talets slut beräknas ha ackumulerat reserver på något mellan 140 och 330 miljarder kronor, används bla. till spekulativa internationella penningrörelser, som vi vet vid flera tillfällen har utlöst akuta internationella valutakriser som skadar inte minst de fattiga u-länderna. Detta är, herr talman, s.k. realpolitik i samma negativa bemärkelse som den som utövas av diktaturstater och supermakter. Det påverkar Sverige som alla andra länder. I det avseende som jag här har diskuterat påverkar det Sverige i eminent grad. Det ställer på nytt, och alltmera enträget, frågan om: hur, i vår tid av snabbt tilltagande internationellt beroende, små stater som Sverige skall kunna hävda små staters rätt till reell frihet, självständighet och oberoende och samtidigt internationalism och demokratiskt internationellt samarbete i solidaritetens tecken. På lång sikt — och, herr talman, sikten är kanske inte särskilt lång — är det som sagt fråga om grundvalen för det rika, industrialiserade konsumtionssamhället och dess livsföring. Värden kommer att få prövas om, livsstilar kommer att få läggas om, en rättvisare global fördelning av den förutsättning för ekonomisk utveckling och utjämning som energin utgör kommer att bli nödvändig. Sverige har, genom statsminister Palme vid Förenta nationernas miljökonferens i juni 1972 och senare vid första mötet med FN:s nya miljöstyrelse i juni detta år, framfört behovet av en global energipolitik som ett led i en ökande global planering. Det tvingande behovet av en sådan global energiförsörjning kommer troligen snabbare än vad vi hittills har bedömt vara nödvändigt. Men de omställningar av politiska attityder och värderingar, planering och beslutsfattande, som är dess förutsättning, kanske går långsammare än vad vi kan komma att bedöma som nödvändigt. Detta ger oss, herr talman, som politiker i dagens Sverige en skyldighet i våra möten med medborgarna-väljarna som vi inte får försumma.

Herr talman! Det var en synnerligen allvarlig påminnelse som fru Thorsson här gav oss om den internationella försörjningssituationen på energiområdet. Det var välgörande att få höra en sådan samlad redovisning. Jag skall fortsätta på ungefär samma tema men röra mig på ett annat område, nämligen på livsmedelsförsörjningens område, där väl den internationella bilden är lika allvarlig som den kan vara på det område som fru Thorsson berörde här. Vid den här tiden i fjor var det stor veklagan inom regeringen och närstående organisationer. Vi hade då i vårt land råkat få en stor skörd, och det svenska folket skulle därigenom drabbas hårt av ekonomiska påfrestningar, vilket de makthavande inte kunde tolerera. Det höjdes då genast röster för att vi borde ytterligare sänka vår försörjningsgrad till 70, och det sades t.o.m. 60 procent av vad vi behövde. Det väcktes motion i riksdagen om prispress gentemot spannmålsodlarna, och på annat håll grämde man sig över att jordbrukarna skulle erhålla miljardvinster, som man sade. Nåja, vårt överskott i fjor av brödspannmål blev inte förstört utan det kom andra människor till godo som bättre behöver det än vi. Det fanns då och det finns ännu i dag miljarder människor här i världen som icke får tillräckligt med mat. I år har dessa pessimister från i fjor anledning att begrunda det faktum att jordbrukspolitik inte är någon dag-för-dag-politik och att man inte får vara alltför snabb i sitt dömande eller fördömande av olika situationer. I år borde vi ha varit tacksamma om vi hade haft samma stora överskott som vi hade i fjor. Det hade i så fall betytt omkring 150 miljoner kronor extra i valutor till vårt land. Vårt överskott av spannmål det här året är ungefär 600 000 ton — ungefär hälften av vad vi hade i fjor. Men i år har vi ett världsmarknadspris som ligger ungefär 30 å 35 kronor per deciton över den svenska prisnivån. Jordbrukarna i vårt land får i dag ungefär S1 kronor per deciton, och vi kan exportera samma vara och få 80 å 85 kronor. Det blir åtskilliga miljoner som på det viset kommer in till vårt land detta år tack vare en god skörd. Om det var riktigt som man i fjol påstod, att det låga världsmarknadspriset då betydde förluster för konsumenterna, så bör ju logiken vara att konsumenterna i år gör motsvarande förtjänster. Men därom har det sagts väldigt litet. Det som har åstadkommit denna radikala förändring på världsmarknaden är den bristsituation som uppstått på brödspannmål ute i världen. Lagren av denna vara har reducerats mycket betänkligt och uppges nu utgöra omkring 20 miljoner ton — inte mer. Därtill kommer att konsumtionsbehovet den närmaste tiden beräknas överstiga årets totalskörd med ungefär 6 miljoner ton, och det kommer ju att ytterligare minska de redan låga lager vi har ute i världen av denna viktiga vara. Det är nämligen på det sättet att folkmängd och konsumtion ökar i så rask takt att skördeökningarna i världen inte kan följa med. Experterna bedömer nu möjligheterna att bygga upp ett nytt lager av önskvärd storlek som ganska begränsade under överblickbar tid. Vi har alltså ganska överraskande blivit påminda om att det globalt sett är en synnerligen låg beredskap då det gäller försörjningen med ett så viktigt livsmedel som brödspannmålen är. Samtidigt har vi fått bevittna hungerkatastrofer av fruktansvärt slag. Det är därför ett ganska talande tidens tecken att FN:s livsmedelsorgan, FAO, nu har begärt att ett internationellt lager av brödspannmål skall läggas upp. Vårt land skall lämna ett bidrag till detta, om än i minsta laget.

Vi skall sköta vårt, sade man, inte bekymra oss om andra. Och även inför SIDA:s nu aktuella hjälpprogram lär det ha sagts från regeringshåll att denna vår insats är en tillfällig historia som inte skall påverka vår jordbrukspolitik framöver och inte heller den jordbrukspolitiska målsättningen. Vi skall alltså i vårt land, obekymrade om en tilltagande bristsituation, fortsätta att banta ner vår livsmedelsproduktion och byggas hus på och asfaltera de bästa bitarna av vår åkerjord. Alla länder är dock, som väl är, inte lika bekymmerslösa som Sverige. I USA skall man ta jordbanken i bruk igen. Den har omfattat 22 miljoner hektar; hälften av denna areal är såvitt jag vet redan återförd. Mot denna bakgrund vore det inte ur vägen att även vi tog upp 1967 års beslut om en successivt minskad egenproduktion och ökat beroende av import av livsmedel till förnyad prövning. Det nu frivilliga deltagandet i FAO:s internationella livsmedelsbank kan mycket väl komma att ges tvingande karaktär framöver. Att den s.k. fattiga världen och dess presumtiva sympatisörer inte saknar medel för detta visar t.ex. dagens oljekris. Och vår försörjningsoch produktionsförmåga är mycket starkt beroende av vår energitillgång. Det råder i dag också bristsituation på sockerförsörjningens område, och jag tror det är riktigt att säga att vid sidan om brödsäden är sockret den viktigaste varan i världshushållet. Men konsumtionen av detta viktiga livsmedel har ökat så mycket att den just nu överstiger världsproduktionen med ungefär 2 miljoner ton, och man räknar med att sockerkonsumtionen under den närmaste framtiden kommer att öka med ytterligare 20 miljoner ton. Om man sedan tar i betraktande att världsproduktionen i dag är ungefär 70 miljoner ton, så förstår vi att 20 miljoner ton är en mycket avsevärd ökning av konsumtionen. Detta förhållande avspeglar sig också i prissättningen på socker. I mitten på 1960-talet hade vi överskott av socker i världen, och då var världsmarknadspriset ungefär 30 öre per kilo socker. I början av 1973 var sockerpriset på världsmarknaden 1 krona 10 öre. Det är en höjning med 260 å 270 procent. Det är därför önskvärt att vi ökar vår inhemska sockerproduktion. Vi bör inte köpa bort socker från de människor som bättre behöver det. Sannolikt är också jordbrukarna i vårt land beredda att öka sockerbetsodlingen med låt oss säga 10000 å 15 000 hektar. Vi hävdar oss mycket bra i konkurrensen när det gäller den produktionen.

Och eftersom det väl får skrivas på regeringens kortsynta sockerpolitiks konto.

Detta vill jag lägga den nye jordbruksministern på minnet inför kommande förhandlingar. På senare tid har det förekommit ett par beklagliga inslag i jordbruksdebatten — beklagliga därför att de innehållit felaktiga och missvisande uppgifter om jordbruket. Under valrörelsen etablerade sig ett par av statsråden i köttbranschen. Man reste land och rike runt och pläderade för realisation av kött, trots att det inte fanns något överskott att realisera. Man insisterade på att jordbrukarna och deras föreningsrörelse var motståndare till en sådan omtanke om konsumenterna. Det var alldeles felaktigt. I andra hand var väl meningen att misstanken skulle drabba centerpartiet. Enligt den konsumentköplag som regeringen förelagt riksdagen och som skall behandlas i höst torde man inte få lov att bedriva affärer med sådana metoder. Eftersom man har glömt att i jordbruksregleringen införa något instrument för sådana realisationer, insisterade man i själva verket på ett brott mot gällande jordbruksavtal. Jordbruksministern var därför klok nog att hoppa av firman i god tid, men statsministern lär ha fortsatt med sin märkliga gårdfarihandel valrörelsen ut. Nåja, det kan ju tänkas att det blir ett överskott till nästa år — det är inte säkert. Men då torde vi ha ett nytt jordbruksavtal, och då är det möjligt för regeringen att skapa ett sådant instrument som innebär att jordbrukarna inte ensamma skall bära förluster av eventuella realisationer. Kritiken nu mot köttpriserna drabbade därför regeringen själv mer än jordbrukarna, även om avsikten kanske var den motsatta. Men allra främst drabbar kritiken de kostnadsökningar som inflationen har medfört och medför inom förädlingen och distributionen. Men den drabbar också t.ex. chaufförerna som transporterar djuren till slakterierna och distribuerar varorna därifrån; den drabbar för övrigt samtliga arbetare och anställda inom både förädling och distribution. Det är ganska förklarligt om dessa livsmedelsarbetare känner sig träffade av regeringspartiets kritik mot prissättningen, eftersom de obestridligen är låglönegrupper. När det gäller prishöjningarna på livsmedel och fördelningen av dem tycker jag att regeringspartiet och dess supportrar har anledning att studera den redovisning som har lämnats i ett av jordbruksnämndens senaste meddelanden. Där har nämnden nämligen visat att priserna för jordbruksprodukter under år 1972 höjts med 11 procent i det led där Nr 128 jordbruksregleringen verkar, dvs. när produkterna går ut från slakterier Onsdagen den och mejerier. Men avräkningsprisindex, som registrerar de priser som 7 november 1973 jordbrukarna har fått, visar under samma tid en uppgång med endast 1,4 ee procent, och det beror bl.a. på höjda s.k. regleringsavgifter. En annan intressant redovisning av hur svenska folkets konsumtionsutgifter för 1972 fördelar sig har lämnats av jordbrukets utredningsinstitut. Där uppges de samlade konsumtionsutgifterna för året — 1972 — vara 105,8 miljarder kronor. Av det beloppet har 17,9 miljarder betalats i butikerna för svenskproducerade livsmedel. Men av de här 17,9 miljarderna för svenska livsmedel går endast 5,9 miljarder till jordbrukarna, som av de pengarna skall betala produktionskostnaderna. Man har beräknat att endast omkring 1,6 miljarder blir kvar som ersättning för jordbrukarfamiljernas arbete och ränta på investerat kapital. Med dessa siffror som bakgrund kan man fråga sig om regeringspartiet är illa underrättat. Jag kan aldrig tro att uttalandena beror på att regeringen har en rent allmänt ovänlig inställning gentemot hela den svenska jordbrukarkåren. Under vårriksdagen debatterade vi här i kammaren en annons från regeringspartiet där man hade gett helt missvisande uppgifter om jordbrukarnas inkomstförhållanden. Därför var det minst sagt förvånande när man återigen i år i en annons och i en broschyr till årets val gjorde gällande att jordbrukarna varje år får vardera 20 000 — 25 000 kronor för att upprätthålla jordbruksdriften. Så hette det. Ett sådant påstående måste utgå från den helt orealistiska förutsättningen att vi skulle kunna bedriva ett jordbruk utan gränsskydd eller också att vi inte alls skulle ha någon egen produktion av livsmedel. Om man i stället hade sagt att importskyddet fördelat per jordbrukare, motsvarar ungefär dessa belopp hade det gått att till nöds begripa det. Men jordbrukets prisnivå skall jämföras med andra länders producentpriser, i likhet med vad som sker på industrins område, och inte med en orealistisk prissättning på världsmarknaden. I år har dessutom det höga världsmarknadspriset på spannmål högst avsevärt reducerat importskyddets storlek genom att gränsskyddet på hela spannmålssektorn praktiskt taget inte längre utnyttjas. På samma sätt har köttprisernas höjning på den internationella marknaden minskat jordbrukets effektiva gränsskydd. Det borde man ha haft i åtanke när man formulerade denna broschyr, som dock gick ut till och kanske lästes av miljontals människor i vårt land och som gav en fullkomligt felaktig bild av jordbrukarna och jordbrukspolitiken. Utan att i övrigt bedöma kvalifikationerna hos de s.k. ansvariga utgivarna tror jag att man får ge dem betyget underkänd när det gäller svenska språkets behandling och när det gäller uttryckssätt. Jag tycker att såsom ordförande i regeringspartiet borde statsministern be jordbrukarna om ursäkt för denna lapsus. Eftersom jag ser att den nye jordbruksministern har inträtt i kammaren vill jag hälsa honom välkommen i hans nya ämbete, och jag uttalar en förhoppning om att han skall kunna lösa sina uppgifter på ett sätt som kan vinna förtroende hos alla grupper.

Herr talman! De båda senaste anförandena har från olika synpunkter belyst hur den internationella situationen påverkar vårt land. Det är viktigt att den aspekten finns med, ty vad som sker i omvärlden ställer i ökad omfattning krav på oss. Vi har just sett hur Sverige anmodats medverka i övervakningen av det bräckliga stilleståndet i Mellanöstern, ett ansvar som vi naturligtvis varken kan eller bör undandra oss. Vi har sett hur situationen i Vietnam och Vietnamkonfliktens återverkningar i övriga Indokina öppnar möjligheter till angelägna humanitära insatser och återuppbyggnadsinsatser från svensk sida. När afrikanernas krav på frihet i södra Afrika möts av ett allt brutalare förtryck måste vi stärka vår hjälp till de oberoende afrikanska staterna och till befrielserörelserna i det egentliga södra Afrika. Vi kan göra det i förvissningen om att vi därigenom stöder principer som FN klart uttalat sig för. När militärerna med våld sätter demokratin och parlamentarismen ur spel i Chile och excellerar i terror och förföljelse av motståndare till den nya regimen måste vi snabbt söka bistå dem som utsätts för övergrepp. Då handlar vi i god överensstämmelse med svensk humanitär tradition. I fråga om Chile vet vi att den kvot flyktingar på 200 personer som Sverige ursprungligen lovade att ta emot inte räcker till. Sverige bör därför i enlighet med det löfte som dåvarande utrikesministern gav för några veckor sedan i den här kammaren gå längre och ta emot ett betydligt större antal av de flyktingar från Chile som nu önskar komma till vårt land.

Därför förordar vi att Lesotho och Swaziland göres formellt till mottagarländer för svenskt bistånd. Därför kräver vi en snabbare ökningstakt av biståndet till Zambia som ju är det land som frimodigast försvarar afrikanernas kamp för rättvisa och oberoende. Låt mig erinra om att Sir Robert Jackson i somras i en rapport till ECOSOC slog fast att den omorientering av Zambias handel som stängningen av gränsen mellan Zambia och Rhodesia tvingade fram kommer att kosta Zambia miljardbelopp. FN:s generalsekreterare riktade också en vädjan till medlemsstaterna i FN att bistå landet. Vilka ytterligare bidrag är svenska regeringen beredd att lämna? Det är inte rimligt att Zambia, som lojalt stött FN:s sanktionspolitik visavi utbrytarregimen i Rhodesia, får ta på sig dessa mycket stora ekonomiska uppoffringar. Det statsminister Palme en gång kallade anständighetens gräns har blivit en ekonomisk skiljelinje, vars ekonomiska återverkningar vi alla bör ta ett ansvar för. Sveriges svar till FN borde därför bli ett kraftigt höjt bistånd. Många svenskar frågar också i dag vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att medverka till att lindra katastrofsvälten i Etiopien. Sydsvenska Dagbladet kunde häromdagen rapportera om den kusliga situationen i provinserna Wollo och Tigre. De har en befolkning på 7 miljoner, av vilka 2 miljoner sägs vara direkt berörda av svälten. Jag citerar ur artikeln: ”Folk dör i tusental. FN uppskattade antalet offer från april till augusti till mellan 50 000 och 100 000 enbart i Wollo, som utgör en tredjedel av de berörda områdena. Andra uppgifter förekommer om en genomsnittlig dödssiffra på 500 om dagen i den delen av Etiopien. Ingen vet exakt hur många människor som är döende eftersom ingen begett sig till byarna för att undersöka saken. De starkaste kämpar för att ta sig till städerna och väl där dör de i tusental.” Det heter vidare: ”I Wolloprovinsen finns det 13 läger omfattande 14 000 människor. I varje läger dör omkring 100 personer om dagen. När någon dör kommer genast en annan in i lägret och tar hans plats. Lägren är överfyllda, de saknar tillräckligt med livsmedel, tillräckligt med medicin och sanitära anordningar.” Larmet om hungersituationen i Saharas randstater kom tidigare och hjälpinsatserna — även från svenskt håll — har där satts i gång. Rapporterna från Etiopien visar att även här behövs en breddning av den internationella insatsen. I den bör det vara naturligt för Sverige att aktivt delta. Något utrymme lär inte finnas inom den ordinarie budgetramen — den skars ju av regeringen ned i våras till 30 miljoner kronor för Etiopien. Men, herr talman, jag hoppas att inga politiska bedömningar skall få stå hindrande i vägen för att medge de extraordinära insatser som nu behövs. Jag vill instämma helt med generalsekreterare Henrik Beer i Rödakorsföreningarnas förbund som nyligen sade: ”Att tycka illa om en regering bör inte vara ett skäl att vägra hjälp åt dem som behöver den i ett område som en sådan regering behärskar formellt eller reellt. Tvärtom kan hjälpen bli en uppmuntran till offren för katastrofer som just denna regering bidragit att skapa — den kan ge det katastrofdrabbade folket en känsla av att inte stå ensamt, av att det finns en omvärld som följer dess öden.” Det allvarliga är att katastrofhjälpsbehoven i olika u-länder bara ser ut att öka. Redan de behov som följer av krigen i Vietnam och Mellersta Östern är svåra att överblicka. Den smygande livsmedelskrisen tar, som vi hörde i det förra anförandet, allt väldigare proportioner. Monsunregnens nyckfullhet har medfört lägre skördar i Indien. Översvämningarna i Pakistan har skapat nya akuta hjälpbehov. I Bangladesh har först torkan och sedan våldsamma översvämningar resulterat i en brist på över 2 miljoner ton spannmål. Tar man hänsyn till att det utländska biståndet samtidigt minskar förstår man att behovet är stort av att öka de svenska insatserna i detta land utöver den ram på 75 miljoner kronor som vi har fastställt. Det är främst två slutsatser vi måste dra: För det första måste vår katastrofberedskap förbättras, och katastrofhjälpsdelen av det svenska biståndet måste ökas. Ett första steg i den riktningen har tagits genom förverkligandet av SIDA:s förslag att avsätta biståndsmedel för lagring i Sverige av spannmål för internationell hjälp. Herr Hansson i Skegrie berörde också de intensifierade ansträngningar som nu görs inom FAO för att bygga upp den internationella livsmedelsbanken. På den vägen måste vi vara beredda att gå vidare. För det andra måste vi genom opinionsbildning och internationellt samarbete pressa fram en bättre internationell beredskap för naturkatastrofer. Från många synpunkter vore det en fördel, om sådan hjälp kunde göras multilateral och därigenom slippa bli beroende av kraftiga politiska övertoner från enskilda givarländer. SIDA konstaterar i sina petita för 1974/75 att FN-organen för närvarande inte är rustade för snabba och effektiva operativa katastrofhjälpsinsatser — varken WFP, UNICEF, UNDP eller den s.k. katastrofkoordinatorn inom FN — men att de icke-statliga organisationerna, främst Röda korset, har en betydande erfarenhet och potentiell kapacitet. Dessa senare organisationer saknar emellertid tillräckliga resurser och befogenheter. Frågan är: Hur skall man åstadkomma en samordning på internationell nivå och en planmässig försörjning av hjälpinsatser med läkemedel, livsmedel, tält, transportmedel etc.? Som SIDA påpekar bör nu utredas vilka organ som är bäst lämpade att organisera de lättrörliga operativa insatser som behövs. Detta organ, eller kanske snarare dessa organ borde ha FNs fulla stöd och arbeta med säkerhetsrådets fullmakt. De enskilda medlemsstaterna borde redan ha lärt sig att en stor del av katastrofhjälpen i dag tyvärr kommer för sent och kommer att fortsätta att så göra, om man inte ger något internationellt organ nödvändiga resurser för att hålla en tillräcklig katastrofberedskap och svara för en adekvat planering. Vilken lösning man än till slut stannar för bör vi se till att det frivilliga hjälparbetet här får sin rättmätiga plats i bilden. Herr talman! De ökande hjälpbehov jag här pekat på ger en ytterst allvarlig bakgrund till diskussionen om enprocentmålet. Det är ju nästa år regering och riksdag har att uppfylla sina tidigare högtidligen avgivna löften om att enprocentmålet skall vara uppnått 1974/75. Sviker vi denna utfästelse, kommer vi inte heller att kunna infria vårt löfte till FN om 0,7 procent i offentliga biståndsutbetalningar vid 1970-talets mitt. Det är lätt att peka på citat som binder socialdemokratin vid att infria detta löfte. Dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson sade t.ex. vid SAP:s partikongress 1967: ” Låt oss säga 1974/75 och lova att vi skall hålla vårt löfte.” Den senaste partikongressens beslut innebar också en entydig uppmaning till regeringen att stå fast vid detta löfte. På Gunnar Heléns fråga här under förmiddagen har vi inte fått något svar. Det bådar illa, herr Sträng. Jag upprepar därför frågan: Kommer regeringen att se till att vi uppnår enprocentmålet 1974/75 såsom utlovat? Nu vet vi att enprocentmålets uppfyllande kommer att kräva mycket pengar, en höjning på i bästa fall drygt 800 miljoner kronor, troligen ett större belopp. Det torde vara svårt att hävda att den ekonomiska situationen sådan den avtecknar sig i dag inte skulle möjliggöra denna höjning. Kvar står alltså frågan om regeringen har den politiska viljan att prioritera u-hjälpen tillräckligt högt. Skulle herr Strängs propåer om att skjuta den ett eller annat åt framåt i tiden vinna framgång, vore detta ingenting mer eller mindre än ett allvarligt moraliskt nederlag för både regering och riksdag. Låt mig tillägga att enprocentmålet är bara ett etappmål. I rapporten ”Solidaritet med de fattiga folken” till 1967 års socialdemokratiska partikongress hette det: ”Enprocentmålet skall vara en ledstjärna och en stimulans — men är bara ett etappmål”. Och vi vet att riksdagen har gjort liknande uttalanden. Men vilken är i dag den socialdemokratiska ståndpunkten? Den senaste SAP-kongressen ansåg det naturligt att anslagen i fortsättningen stiger i takt med BNP, dvs. att anslagen hålls kvar vid en procent när det målet är uppnått. Vad är det för logik i detta? Varför skall man stanna här, när det ändå från början var klart att vi skulle betrakta enprocentmålet som ett etappmål? Herr talman! Låt mig sluta med att säga att omsorgen om kvaliteten på det svenska biståndet — och den aspekten behöver förvisso fördjupas och ytterligare debatteras — gör det inte likgiltigt hur mycket vi totalt satsar. Större anslag ger utrymme för större insatser, som kan betyda mycket på marginalen. Större ekonomiska insatser betyder bättre möjligheter att söka oss fram till effektivare biståndsformer. Genom att fullfölja våra löften kan vi verka pådrivande på andra rika länder. Sviker vi, blir vi ett annat slags föredöme. Den ökade medvetenheten om hur komplicerad biståndsverksamheten är får alltså inte leda oss till att vi nästa år ger u-länderna vackra ord i stället för att avstå från det vi lovat av vår standardökning.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att intresset för vår energiförsörjning har lyckats tränga in på den politiska arenan på ett annat sätt nu än tidigare. Onekligen har debatten breddats under senare tid. Det intresse som visats från oppositionens sida har hittills varit negativt. Jag måste uppfatta det som negativt, när hela oppositionen gått emot vattenkraftutbyggnader i nära nog alla sammanhang, med motiveringen att vi skulle spara de älvar som var kvar, nu när vi likväl visste att kärnkraften stod för dörren. Kärnkraftverk i storleksordningen 400, 500, 600 ja upp till 1000 megawatt — vad var det då enligt oppositionen för mening att bygga ut vattenkraftverk på 50, 100 eller 150 megawatt? När råkraftproducenterna försöker lösa problemet genom en stark satsning på kärnkraftverk, lanserar samma opposition kärnkraften som den allt överskuggande faran, en fara som berör inte bara vår egen framtid utan framtiden för flera generationer — ja, i tusentals år, säger man. Elproduktion genom oljeeldade värmekraftverk möts av lika entydig kritik. Man öser ut tonvis av det fruktansvärda svavlet över vårt arma land, heter det då. Om producenterna i denna situation ber om besked i fråga om sättet att framställa energi i framtiden, svarar en eller annan sorglös representant för föreningen ”Jordens vänner” att vi inte behöver så mycket energi. Låt oss vara nöjda med vad vi har och stanna upp där en stund, och låt oss återgå i högre grad till det agrara samhället, så behöver vi inte mer energi. Ja, så sägs det ibland. Men om man menar att vi inte har anledning att tillfredsställa ett ökat energibehov, kräver hederligheten att man också klargör för allmänheten vad ett sådant ståndpunktstagande har för konsekvenser. Gör man inte detta, så riskerar ”Jordens vänner” att bli ovänner med jordens befolkning. Sverige har på relativt kort tid blivit ett erkänt effektivt industriland och som sådant blivit både uppskattat och respekterat. Vi har genom industrialiseringen också blivit ett rikt land. Vår levnadsstandard ligger på en hög nivå i jämförelse med den övriga världens. Detta mått av välstånd hade vi aldrig nått om vi stannat kvar i det gamla bondesamhället. Och möjligheterna för den utveckling som skett har i hög grad varit baserade på vår rikliga tillgång till vattenkraft. Vi bör också beakta att vattenkraften är den minst riskfyllda av alla de produktionsmetoder som i dag står till buds med nu känd teknik, samtidigt som vi kan konstatera att vi genom vattenkraften inte i något avseende tär på jordens lagrade energiresurser. Om vi nu likväl beslöt att stanna kvar vid nuvarande energiförbrukning, skulle vi på några få år överflyglas av vår omvärld. Detta bör vi klargöra för oss själva men också för den allmänhet som vi är satta att representera och tjäna. Gör vi inte detta har vi försummat vår plikt på ett upprörande sätt. Vi har enligt mitt sätt att se ingen anledning att betrakta elkraftproducenterna som fiender till oss. Tvärtom har de varit våra vänner i betydligt högre grad än vad vi i allmänhet är medvetna om. Naturligtvis skall vi ta hänsyn till vår natur och vår miljö. Men vi har också skyldighet att ta hänsyn till våra medmänniskors framtida försörjningsmöjligheter i en värld bräddfylld av hård konkurrens. Nåväl — den kvarvarande outbyggda vattenkraften är en marginell tillgång även om den som tillsats för toppkraftproduktion i dygnsoch årtidsvariationerna är nog så betydelsefull. Vi klarar inte efterfrågan med enbart vattenkraften. Vi måste bygga ut kärnkraft — därom är jag övertygad. Men vi bör inte bygga ut kärnkraften i högre grad än vad som är oundgängligen nödvändigt — inte därför att jag anser faromomenten med detta kraftslag vara omöjliga att bemästra — jag återkommer till denna fråga — utan därför att utnyttjandet av uranets energiinnehåll är så bedrövligt dåligt trots den imponerande tekniken. Man har ställt mycket stora förhoppningar till den efterföljare av lättvattenreaktorn som benämns breedern. Men konstruktionen av denna reaktortyp har låtit vänta på sig, och kärnkrafttekniker världen över har uttalat mycket bestämda farhågor för denna reaktortyp. Man befarar att säkerhetsanordningarna kring breedern skulle bli så kostnadskrävande att denna trots sin betydligt bättre verkningsgrad blir alltför kostnadskrävande för att vara lönsam. Säkerheten får naturligtvis inte eftersättas. Vi har däremot en produktionsmetod som hittills inte utnyttjats i den omfattning som är möjlig, nämligen den tillgång som faktiskt föreligger i våra tätorters värmebehov. Även om oljesituationen för dagen är besvärlig så föreligger den situationen att huvuddelen av våra bostäder, våra kontor och affärskomplex uppvärms med olja. Denna sektor kräver ca 40 procent av landets samlade energibehov. När vi är medvetna om att kombinatet av värmeoch elproduktion är det mest gynnsamma från flera synpunkter, är det en misshushållning av stora mått att inte tillvarata kombinatets fördelar. Ett område som vi förser med värme och elkraft kan vi med ett kombinerat verk försörja för en bestämd tidsrymd med en förbrukning av olja som vi kan fastställa till talet 100. Om vi däremot för samma försörjning låter värmen produceras för sig och elkraften för sig förbrukar vi för samma tid en oljemängd som får sättas till talet 157. Hur kan då detta vara möjligt? Ja, det beror på att ett kondenskraftverk endast utnyttjar oljans energiinnehåll till 40 procent för elproduktionen. Resten som är värme kyles bort i luft eller vatten. Kraftvärmeverket som har kombinationen el och värme för bostäder och lokaler tillvaratar oljans energiinnehåll till 85 procent. Således minskar en starkare satsning på de lokala kraftvärmeverken vår förbrukning av olja i betydande omfattning. Samtidigt får vi en betydligt renare luft då vi genom att minska oljeförbrukningen också minskar på de så ofta diskuterade svavelutsläppen. Naturvårdsverkets luftvårdsbyrå har genom en omfattande provtagning påvisat förvånansvärda skillnader till fjärrvärmeverkets fördelar. Ja, skillnaderna är verkligen beaktansvärda. Det finns statistik på det hos naturvårdsverket. Vi skulle vid en stark utbyggnad av kraftvärmeverken kunna framställa omkring en tredjedel av landets nuvarande elbehov samtidigt med värmeförsörjningen, dels genom konventionella ångturbinsystem, dels genom dieselaggregat, dels genom gasturbiner kombinerade med avgaspannor. Samtidigt är det nödvändigt att vi gör allt som är ekonomiskt försvarbart för att spara på energiförbrukningen, detta i första hand genom en betydligt förbättrad isolering av våra bostäder. Detta gäller särskilt de nu så populära enplansvillorna som får onormalt stora kylande ytor i fönster, i ytterväggar, i tak och golv, kylande ytor som är betydligt större i villor än i flerfamiljshus. Varför har då kraftvärmeverk inte byggts ut i större omfattning än vad som hittills skett? Ja, det har flera orsaker. Kommunernas begränsade lånemöjligheter är en betydande orsak. Den starkt spridda förhoppningen om den billiga kärnkraften är en annan. Denna förhoppning kan väl för närvarande anses vara försvunnen med hänsyn till anläggningskostnaderna för fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Kapitalkostnaderna skall naturligtvis också räknas, inte enbart driftkostnader. Vi måste även räkna med möjligheter till naturgasimport. Samtidigt får vi hålla kontakt med vad som sker på kolmarknaden. Här har igångsatts en betydande forskning på olika håll i världen för att finna metoder som reducerar kolets omfattande transportproblem. Kanske får vi av kolet en flytande produkt, kanske en transportabel gas, kanske ett kolpulver. I varje fall är koltillgångarna i världen betydligt varaktigare än oljan. En annan återhållande faktor som bromsat utbyggnaden av kraftproduktionen i tätorterna är den förändring av ägarstrukturen som en kommunal elproduktion kan anses innebära. Den attityd av konkurrenssyn som klart framtonat från såväl statligt som kommunalt ägda storkraftproducenter har haft viss betydelse. Naturligtvis kan vi förstå de i produktionen engagerades uppfattning att man vill slå vakt om det man kallar sitt företag. Man vill att detta företag skall dominera och klara utvecklingen. Men reellt sett kan väl inte ägarna, varken staten eller någon annan, se kommunerna som en konkurrent. Ty vad är staten? Eller än tydligare: Vad består staten av? Ja, inte av något annat än av kommunerna. Man har rätt att hysa förhoppning om att dessa motsättningar skall övervinnas, ty även sunt förnuft är en naturtillgång som bör tillvaratagas och den kommer alltid att göra sig gällande. Jag anser det angeläget att något beröra kärnkraftens säkerhetsfrågor som för framtiden får en avgörande betydelse för våra industriella utvecklingsmöjligheter. Man har kritiserat fungerande nödkylningssystem i de fungerande lättvattensreaktorerna. Det anses inte vara tillfredsställande till sin funktion. Men detta är ett fullständigt obevisat påstående därför att hittills har inte ett enda kommersiellt kärnkraftverk haft behov av nödkylning. I vårt land har vi också en mycket stark kontroll över dessa områden, en kontroll som jag måste säga får anses betryggande. Jag kan inte underlåta att göra vissa reflexioner i anledning av vad herr Fälldin sade tidigare i dag. Vi vet att betydande oenighet råder mellan olika experter beträffande kärnkraftverkens säkerhetsfrågor. Men det kan inte undvikas att man får en obehaglig känsla av att även berörda experter ibland har andra motiv för sina uttalanden än de rent vetenskapligt betingade; kanske känslomässigt inspirerade. Därför vill jag ställa följande fråga: Vilka expertuttalanden menar herr Fälldin skall vara avgörande för centerns ställningstagande beträffande fortsatt kärnkraftsutbyggnad? Att få enighet bland världens experter kan vi inte räkna med under de närmaste decennierna. Jag vill i sammanhanget nämna att de avfallsproblem som verkat så skrämmande bör på ett fullt tillfredställande sätt ha lösts redan vid sekelskiftet genom att de farliga produkterna får avge sin resterande energi i de då skapade fusionsreaktorerna. Resterna är helt ofarliga sedan de utsatts för den oerhörda värme som det rör sig om i en fusionsreaktor. Man talar om en temperatur på 20 000 000” C. Sker detta — och jag är nästan övertygad om att vi måste få fram fusionsreaktorer för att kunna klara världens framtida energiförsörjning — då bortfaller hela frågan om bevakningen av de farliga restprodukterna, som det nu sägs att vi överlämnar till våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn och till ännu fler generationer framöver. Herr talman! Som en sammanfattning vill jag säga: Bygg ut fjärrvärmen i alla de tätorter som lämpar sig för detta. Samproducera värme och el där detta är ekonomiskt fördelaktigt. Utnyttja vattenkraften så mycket som möjligt i de älvar som redan nu delvis har byggts ut. Den kraft som därefter fattas bör vi efter en noggrann granskning av säkerhetsfrågorna kunna skapa i kärnkraftverk. Men först och sist: Vidtag alla åtgärder som är rimliga för att spara på energin. Besparingen får dock inte drivas därhän att den förhindrar den industriella utvecklingen. Avslutningsvis: Satsa på forskningen på det vittförgrenade område som inrymmes i begreppet fusionsreaktor. Det är inte så att jag hoppas att vi i vårt lilla land skulle äga förmåga att lösa hela detta otroligt kostnadskrävande objekt. Men vi äger säkerligen förmåga att i vissa avsnitt komma med sådana rön på detta område att vi kan betraktas som intressanta partners för den slutliga lösningen. Så långt bör vi ha råd att stödja på detta verkligt intressanta område.

Herr talman! Vilka var de vanligaste torgmötesfrågorna under den gångna valrörelsen? Var det frågor om sysselsättning, skatter och priser? Ja, visst dominerade dessa ämnen på torgmötena och på alla andra möten som ägde rum under valrörelsen. Men då och då kom det trots allt upp en annan typ av frågor. Alldeles särskilt minns jag ett livligt replikskifte på torget i Trångsund söder om Stockholm. Vi diskuterade där vad som blev över av månadslönen för löntagaren när skatten var dragen, och vi fördjupade oss alltmer i skattepolitiken, prisutvecklingen och den ekonomiska tillväxten. Debatten blev allt livligare och allt fler människor stannade upp för att lyssna och en del för att delta. Då plötsligt gick det som en stöt genom församlingen. Det var en fråga från en medelålders man i arbetskläder som fick alla på torget att tänka litet annorlunda. Han sade ungefär följande: Jag har lyssnat en lång stund. Här låter det som det brukar i valdebatterna. Visst är det viktigt för oss jobbare att det lönar sig att jobba. Men, hör du moderata riksdagsman, och det här gäller för resten er andra också, sade han, kan du inte svara på den här frågan också. Vad anser du som riksdagsman vara ett lyckligt liv, t.ex. för mig som vanlig jobbare och som vanlig löntagare? Har du egentligen en aning om hur det är att timme efter timme, vecka efter vecka, år efter år stå med samma jobb i en skitig och mörk verkstad? Vad tror du egentligen att man tänker på när inte särskilt mycket görs åt arbetsmiljön, när man inte får veta särskilt mycket om det som sker på andra ställen i fabriken eller när de där uppe aldrig frågar efter vad jag tycker? Är det detta som är ett lyckligt liv för en löntagare? Ja, ni vet att då och då förekommer det spontana applåder på torgmötena, och det här inlägget följdes av en sådan applåd och en intressant debatt. Jag har under senare tid också träffat representanter för tjänstemannaklubbar på olika företag. En ordförande för en SIF-klubb sade till mig för ett par dagar sedan att det som bekymrar honom och hans kamrater mer än någonting annat i dag är frågan om tryggheten. Det som kommer därnäst är att ge verklig mening åt jobbet för alla medarbetarna oavsett vad de jobbar med. Han sade också att det verkar i debatten som om frågorna om demokratisering i arbetslivet och arbetsmiljön mest gäller dem som står på verkstadsgolvet. Det talas så sällan om de problem i arbetet som exempelvis en tjänsteman kan möta. Också andra funktionärer i tjänstemannaorganisationer har pekat på det här. Det är få, säger man, som har klart för sig vad lönsamhetsproblemen, de brant stigande kostnaderna och de minskade intäkterna innebär just för en arbetsledare, en befattningshavare i mellanställning. Det är få som riktigt förstår vad det innebär att dagligen vara psykiskt pressad av krav och överkrav — ofta överkrav — från alla håll. Från ena hållet får man åter och återigen uppmaningen såväl att minska arbetsgruppens storlek som att öka arbetsgruppens produktionsförmåga per arbetad timme. Från andra hållet kommer de berättigade kraven på tid för information, samråd och medinflytande. Där står jag och undrar: Var skall jag ta den tiden? När vi nu står mitt uppe i 1970-talet med våra förhoppningar kan det kanske vara klokt att se tillbaka ett ögonblick. Under 1930-talet dominerade sysselsättningsfrågorna. Världskriget krossade förhoppningarna om ett än bättre samhälle. 1950-talet och 1960-talet blev trygghetsreformernas decennier: mycket tack vare ett expansivt näringsliv med duktiga företagsledare, tekniker, forskare, duktiga arbetsledare och duktiga jobbare. Vilka uppgifter skulle stå i förgrunden under 1970 talet? Ja, runt om i arbetslivet har frågorna om arbetslivets villkor blivit allt väsentligare. Politiker och fackföreningsledare har formulerat kraven och målen. Vad har det blivit av allt detta? Ja, under 1970-talet har vi inte hittills kunnat ägna oss så mycket åt dessa frågor som vi trodde och hoppades att vi skulle komma att göra. Varför? Ja, helt enkelt därför att misslyckandena i den socialdemokratiska politiken lett till att löntagarnas intresse måst inrikta sig på den svårartade arbetslösheten, på det orimliga skattetrycket eller på de höga boendekostnaderna — ja, på frågor som man egentligen trodde var lösta. Nå, en bit har vi väl kommit — genom överenskommelser vid förhandlingsbordet och genom beslut här i riksdagen. Men är det då tillräckligt att vi fattar beslut här i riksdagen, exempelvis om att införa arbetsplatsdemokrati på det ena eller det andra sättet fr.o.m. en viss tidpunkt? Nej, vi vet att det här är fråga om en mycket lång process. Då och då hör vi också folk invända: Men jobbarna är ju inte själva intresserade. De struntar ju i vad företagsnämnden gör. De läser inte informationen på anslagstavlan. Ni känner igen invändningarna. Ni vet också vad som kan vara orsakerna till att medarbetarna på en arbetsplats inte visar det intresse som många kanske väntar sig. Det saknas utbildning. Det saknas information. Det är inte lätt att bli intresserad av företeelser som man inte vet någonting om. Men det finns ett annat skäl som inte nämns, som inte mannen på Trångsunds torg tänkte på eller som kanske inte heller en del av de tjänstemannarepresentanter jag träffat tänker på. Jag tänker alltså på de frågor som på grund av den förda politiken känns angelägnare för den enskilde löntagaren. Hur skall han kunna engagera sig för demokratiseringen i arbetslivet när han vet att han och hans kamrater står inför friställningshot, när hans bror har gått arbetslös i ett halvår på grund av strukturarbetslöshet eller när han har stora svårigheter att få hushållsbudgeten att gå ihop? Med andra ord: för landets löntagare blir inte 1970-talet — herr Palme och andra socialdemokratiska talare må lägga ut texten om det aldrig så mycket — ett arbetsplatsdemokratins decennium, som vi har hoppats på. Det blir det inte förrän vi ger löntagarna jobb, förrän vi ger dem verklig trygghet i jobbet, dvs. jobb i företag som går bra och med vinst och förrän vi ger dem möjligheter till en förbättrad hushållsekonomi. För detta, herr talman — och det var anledningen till min begäran att få göra ett inlägg i denna debatt — behövs det en annan politik.

Jag är naturligtvis, herr talman, väl medveten om att de förslag som har presenterats i propositionen 165 kommer att bli föremål för debatt under tiden fram till den 6 december, och jag utgår också från att oppositionen då är beredd att lägga fram alternativa förslag att resonera om. Men jag tillåter mig ändå att i inledningen av detta anförande — jag skall försöka, herr talman, att för ovanlighetens skull begränsa mig i alla avseenden — redovisa något av den allmänna bakgrunden till det förslag som representerar s.k. lilla höstbudgeten.

Jag har ju av erfarenhet fått lära mig att alla spådomar och alla prognoser om den ekonomiska framtidsutvecklingen är underkastade den obönhörliga lag som utvecklingen själv uppställer. Den utvecklingen kännetecknas av förändringar och av överraskningar, många gånger betingade av att människor uppträder i sin egenskap av både producenter och konsumenter på ett sätt som växlar från tid till annan.

Den samstämmighet som då rådde var baserad på de statistiska redovisningar som ligger till grund för konjunkturinstitutets prognoser och de enkäter som statistiska centralbyrån tar in från företagare och intresseorganisationer. Och det är egentligen det enda organiserade och auktoriserade material på vilket ekonomiska prognoser kan byggas upp. Sedan kan man naturligtvis ha sitt eget personliga tyckande vid sidan om vad ämbetsverken tror och anser. Jag tillät mig själv ett sådant där tyckande i våras, när jag tog ner den interna investeringsökningen för industrin under 1973 från 11 till 8 procent — ett tyckande som på denna speciella punkt visat sig vara riktigt, överraskande nog. I övrigt har vi att leva med dessa prognoser och föra debatten utifrån dessa prognoser intill dess nya avstämningar och revisioner kan göras, och då har vi att fortsätta debatten från de nya förutsättningarna i förhoppning om att de skall vara så tillförlitliga som möjligt. Vad som framför allt förändrat situationen från våren till hösten är det förhållandet att exporten har haft en ännu gynnsammare utveckling än vad vi trodde i våras och importen har blivit mindre än vad vi då räknade med. Investeringsutvecklingen har — om jag ser den som en bruttosumma — inte fått den omfattning som vi trodde för fem månader sedan, med ett enda undantag: industrin har fyllt upp prognosen. Industrin är fortsättningsvis förhoppningsfull för framtiden och tycks fylla upp de antaganden som har gjorts. Den kommunala investeringsaktiviteten tycks emellertid bli påtagligt lägre än vad vi räknade med enligt de då framtagna kalkylerna. Men vad som väl framstår som mest överraskande i utvecklingen är ett annat förhållande. Efter en stark lagerkonsumtion under åren 1971 och 1972 fanns det all anledning att räkna med en ny uppbyggnad av lagerhållningen igen, framför allt med hänsyn till den prisutveckling som ägt rum på den internationella marknaden. All ekonomisk-historisk erfarenhet verifierar ju en sådan utveckling, och självfallet räknade vi med det även denna gång. En sådan här lageruppbyggnad skulle då rimligtvis ha föranlett en ökad intern efterfrågan, som i sin tur slagit hårdare på importen med konsekvenser för både bytesbalans och valutareserv. Under första halvåret i år har den här av alla väntade lageruppbyggnaden uteblivit. Man kan ju gissa om orsakerna och anledningarna — om det däri ligger en mera bestående trend hos den svenska företagsamheten att av räntekostnadsskäl och andra liknande motiv försöka klara sig fram med förhållandevis lägre lagerhållning än den tidigare som normal beräknade. Har jag rätt i det antagandet är det ganska intressant för det ger oss större möjligheter att behärska konjunkturutvecklingen på det sätt vi önskar utan alltför stora svängningar i efterfrågan, betingade av de våldsamma svängningarna på lagersidan. Här får den vidare utvecklingen ge oss svaret på frågan. Emellertid hade vi i våras räknat med att den nya lageruppbyggnaden under 1973 skulle uppgå till närmare två miljarder räknat i pengar. Den har som sagt uteblivit, i vart fall under första halvåret. Den visar nu under andra halvåret på nytt en viss ökning, och lageruppbyggnad äger rum, men naturligtvis kommer den för 1973 att representera väsentligt blygsammare belopp än vad vi trodde i våras. En stor förändring från vår till höst ligger på den privata konsumtionens område — det har varit föremål för mycken diskussion här i dag. I stället för en antagen konsumtionsökning på 4,5 procent räknar nu experterna med att den för 1973 stannar på någonting mellan 2 och 2,5 procent. En nedgång av privatkonsumtionen med 2 procent är detsamma som motsvarande sparandeökning, och den är inte liten. I pengar kan den värderas till ungefär två miljarder. Jag har i de ekonomiska kommentarerna till denna överraskande utveckling funnit många olika förklaringsgrunder. En del gör gällande att den våldsamt aktiva offentliga debatten om arbetslösheten och sysselsättningssvårigheterna har drivit fram en känsla hos människorna som kan uttryckas som så: Det är bäst att se om sitt hus och vara rustad med en slant om arbetslösheten skulle drabba även mig. Herr Bohman var en av dem som flitigast förde till torgs den oro som han ansåg att människorna kände i vårt osäkra samhälle. Somliga gör gällande att däri kan en del av förklaringen ligga till den ovanligt starka sparandeökningen eller den försiktiga konsumtionen. Jag har sett andra förklaringar, såsom den att vi nu har ett bostadssparande av väsentligt större omfattning än tidigare på grund av förändringen i bostadsbyggandets struktur från hyreslägenheter till egna hem. — Det är möjligt att avbetalningssparandet kan tänkas ha ökat. Vi har för närvarande en bilförsäljning som ligger någonstans mellan 5 och 10 procent högre än den gjorde under föregående år. Under september månad i år — jag lade märke till det — stod bilförsäljningarna 15 procent högre än under september månad i fjol. Då samtidigt priset på bilar har höjts inte oväsentligt, betyder den här konsumtionsinriktningen ett tvång till ökat målsparande, i det här fallet till bilen. Däremot tycks utlandsturismen ha dämpats i sin ökningstakt i förhållande till tidigare år, vilket förhoppningsvis kan ha en bestående karaktär. Utvecklingen utanför våra gränser har prismässigt varit sådan att det kanske inte är lika populärt att resa och tro sig leva billigt som det har varit tidigare. Vi har, vilket är alldeles ovedersägligt när man talar om de här frågorna, en starkt ökad inlåning — det kan avläsas statistiskt — i sparbanker, affärsbanker och jordbrukskassor, inte enbart från företag utan även från privatpersoner. Nu är jag medveten om att sparandekvoten i nationalräkenskaperna presenteras som en restpost, då alla andra faktorer på konsumtionsoch investeringssidan, lagersidan och utlandsbetalningarna har spelat sin roll i sammanräkningen. Jag menar således att det finns reservationer att göra till stutomdömet om det snabbt ökade sparandet. Utan att precisera mig på den punkten torde denna överraskande utveckling i människornas konsumtionsrespektive sparvanor vara ett faktum — från 3 procent av de disponibla inkomsterna efter skatt upp till 7,5 procent av de disponibla inkomsterna efter skatt är en högst påtaglig förändring under de senaste åren. Den här frågan har varit uppe tidigare i dagens debatt. Herr Helén var väl den som jag tyckte använde den i särklass mest vårdslösa argumentationen. Om jag inte hörde fel, när jag lyssnade på honom, sade han: Finansministern ser ett hot i det ökade sparandet. Hos finansministern kan man så där underförstått uttolka en mening — ut med er och handla! Med den konstruktionen fick ju herr Helén ett ögonblick möjligheter att uppträda som de fattigas försvarare genom att säga: Men de har ju ingenting att handla för. Först fabulerar herr Helén i avseende på min uppfattning i den här frågan, och sedan skulle han som slutsumma få nöjet att kritisera det han fabulerat om när det gäller mina uttalanden. Min ståndpunkt i de här frågorna är mycket klar. Om herr Helén läser igenom propositionen 165 finner han ingenting av de aningar som han ville pådyvla mig och gav till känna här under förmiddagen. Jag bara konstaterar ett faktum, och sedan föreslår regeringen vissa andra åtgärder för att fylla ut det kapacitetsutrymme som bl.a. av den här anledningen föreligger. Jag menar att man behöver sannerligen inte gå omkring och vara ledsen över att vi har en ökning av hushållssparandet. Det är i och för sig välkommet, med hänsyn till de speciella och långtgående anspråk på kapitalmarknadens resurser som vi ständigt och även under de senaste årens dämpade konjunkturer har upplevt. Vi har ett intresse av, med hänsyn till bostadsbyggandets kostnader, kommunernas kapitalkostnader och industrins investeringskostnader, att hålla en rimlig kapitalmarknadsränta och naturligtvis också ett intresse av att ha tillgång på det långa kapitalet. Under senare år har vi upplevt den motstridiga situationen på penningmarknaden att vi har haft en riklig tillgång på kort kapital och brist på långt kapital eller med andra ord en stark likviditet i banksystemet men en brist på pengar i kapitalmarknadsinstituten. Tekniskt kan man ju leka med tanken på att förändra denna situation och få en jämnare fördelning genom förskjutningar i ränterelationerna mellan kort och lång marknad. En sådan förskjutning till kapitalmarknadens fördel, som då skulle innebära en höjning av den långa räntan, innebär emellertid att man får en hel rad olyckliga konsekvenser som är restriktioner i fråga om denna i övrigt tekniska och hypotetiska lösning. Jag tror att vi har svårt att undgå bristsituationen i fråga om de långa pengarna även i framtiden. Jag tänker då på den angelägna investeringsverksamhet som industrin behöver bedriva liksom på bostadsbyggandets och kommunernas investeringar. Jag kan ta upp åtskilliga andra områden — jag kommer in på det litet längre fram. I den mån ett ökat hushållssparande tar sig uttryck i köp av obligationer eller mera bestående insättningar i sparbanker och affärsbanker, så är den utvecklingen bara att hälsa med den största tillfredsställelse. Det gamla hederliga ordspråket att det är bättre att spara än att slösa håller i det långa loppet, även om debattglada ekonomer — som själva tycker att de är tänkare av stort format — just i dessa dagar rekommenderar motsatsen. Vad jag här sagt gäller ett problem som också aktualiseras vid en bedömning av statens upplåningsbehov kontra kapitalmarknadens tillgångar, en sak som i varje fall en finansminister ständigt måste fundera över. När vi nu i oktober månad kunde samla ihop de nya ekonomiska data om utvecklingen för innevarande år sade vi oss att det finns ett utrymme under den nu överblickbara framtiden för ett mera expansivt inslag i den ekonomiska politiken. Följaktligen kom propositionen 165 på riksdagens bord. Den innebär en stimulans för ekonomin på 2,5 miljarder för det närmaste året, därav på innevarande budgetår 1,8 miljarder kronor. Det har sagts tidigare här i dag. Propositionen betyder en stimulans till fortsatt högre investering inom den industriella sektorn. Industrins produktionsökning under 1973, 7 procent, var glädjande, industriinvesteringarnas ökning med 8 procent betraktar jag också som helt tillfredsställande. Det finns förmodligen också förklaringar till denna hyggliga bild av utvecklingen. En förklaring tror jag är vad denna riksdag har beslutat om med avseende på extra avdrag för industrins investeringar och möjligheten att utnyttja sina avsatta investeringsfonder. I propositionen föreslås en förlängning av investeringsfondernas användning till den 31 mars 1975, och det är ju ett understrykande av hur angeläget det är att uppehålla den takt i industriinvesteringarna och produktionen som jag tror att vi alla är eniga om bör upprätthållas. öka sitt hushållssparande föreslår regeringen skall kompenseras via barnbidragshöjningen och bättre bostadstillägg för barnfamiljer samt subvention av livsmedel — alltså en ökad privat konsumtion. Man kan uppskatta värdet av dessa förslag till 700 miljoner kronor. Den kommunala konsumtionen får sin stimulans genom ökade bidrag till social hemhjälp, barnstugor, familjedaghem och vissa åtgärder på skolområdet till en beräknad summa på ungefär 360 miljoner kronor. På investeringssidan är stimulansen knuten till barnstugorna, boendemiljön, skolväsendet, de kommunala avloppsreningsverken, industrins miljöinvesteringar, väginvesteringar, affärsverksinvesteringar och byggnadsarbeten inom vissa kulturområden. Med dessa åtgärder beräknar vi att kompensera bortfallet i den interna efterfrågan, såsom vi nu avläser det.

Varför framlades då inte detta förslag tidigare? Det var herr Bohman som ställde den frågan. Varför lades det inte fram före valet? Jag blev litet överraskad, när jag hörde herr Bohman ställa den frågan, ty det är så många partivänner som har ställt samma fråga till mig. Och om vi hade gått ut med detta förslag, med vad det nu innebär av bättre barnbidrag, bostadstillägg för barnfamiljer, subvention av livsmedel och stimulanser till kommunerna på populära och ömtåliga områden, så är det ju inte alldeles otänkbart att det parti jag representerar hade fått ytterligare 1 eller 2 procent av väljarna. Det skulle ha gjort det litet lättare att regera, och det skulle också ha gjort politiken klarare i linjerna än den är i dag. Men jag ångrar självfallet inte att vi inte sade någonting före valet, ty i det långa loppet är det ändå en fråga om hur väljare och medborgare uppfattar sin regering. Och att regera är att handla under ansvar, utan väljaropportunism och utan försök till publikfrieri. Och vi hade inte det materiella underlaget. Även om allt sådant här underlag som vi tidigare sagt är behäftat med reservationer, så hade vi inget annat materiellt underlag än vad som redovisades inför riksdagen innan den skildes i början av juni månad. Jag vill göra ytterligare en reflexion, herr talman.

Det var angrepp som till sin natur var samstämmiga och dessutom återkom år efter år. För det första klagade man över den starka expansionen på den offentliga sektorn. Den kommunala expansionen var omkring 10 procent per år, medan den privata sektorn fick nöja sig med 4—5 procent och den statliga sektorn med 2—3 procent. Den offentliga sektorn tog för sig, sade man, för stor del av nationens resurser på bekostnad av den privata sektorn, näringslivet och industrin. Hur många gånger har jag inte stått antingen i kammarens talarstol eller i riksdagsbänken och polemiserat mot oppositionens predikningar om att den offentliga sektorn var gökungen som knuffade alla den privata sektorns små välartade fågelungar ur boet! För det andra angrep man oss för att vi tog alldeles för stora risker i vår utrikeshandel. Jag var medveten om att vi tog stora risker. Vi hade under åtskilliga år ett klart underskott i vår bytesbalans. Vår valutareserv var både i absoluta tal och i importmånader räknat riskabelt låg — jag är beredd att erkänna det. Den kritiken understöddes av den ekonomiska expertis som i muntlig och skriftlig form ständigt och energiskt gav finansministern goda råd. Bland de goda råden fanns också önskningar om en nedtoning av den privata konsumtionen för att släppa fram resurserna framför allt till de industriella investeringarna. Jag kan erinra om långtidsutredningens rekommendationer, som vi mottog i decennieskiftet mellan 1960 och 1970-talet. Där angavs klart att det primära målet för den ekonomiska politiken måste vara att återställa balansen i utrikeshandeln och att stärka valutareserven. I dag upplever vi en lugn aktivitet på den offentliga sektorn. Det är i och för sig förklarligt. Grundskolans och gymnasieskolans utbyggnad klarades av under 1960-talet, en väsentlig del av sjukvårdens specialkliniker likaså. Bostadsbyggandet forcerades under hela 1960-talet med hänsyn till den bostadsnöd som fanns. Vi höll en vid en internationell jämförelse klar förstaplats år efter år i fråga om antalet nyproducerade lägenheter per tusen invånare. En viss mättnad måste naturligtvis inträda efter miljonprogrammets fullföljande. Jag erinrar mig att jag för tio år sedan på ett stort bostadspolitiskt möte sade — det var en relativt ensam ropandes röst i öknen — att om man håller på och bygger en miljon nya lägenheter på tio år, så producerar man rent matematiskt och logiskt tre miljoner lägenheter på 30 år. Placerar man in tre personer i varje lägenhet — det är inte orealistiskt med hänsyn till inslaget av småhus och större hyreslägenheter — har man placerat hela den svenska befolkningen i nyproducerade lägenheter eller lägenheter som inte är äldre än tre decennier. Jag byggde min stuga för 36 år sedan, och det är inget fel på den i dag; den står säkerligen i flera decennier till. Och det är väl ingen som vill göra gällande att man utan vidare skall riva ned ett hus, t.ex. i den stad där vi nu råkar befinna oss, bara för att det har passerat 30-årsstrecket. Det går inte att hålla denna nyetablering som ett permanent inslag. Det är väl lika bra att man är på det klara med detta. Då behöver man inte heller bli så överraskad om denna väsentliga del av offentlig produktion anpassar sig till den efterfrågan som nu börjar visa sig — och kommunernas investeringar har i väsentlig utsträckning varit sekundärinvesteringar till bostadsbyggandet. Dämpas det minskar också den kommunala aktiviteten på dessa områden. Den utveckling som vi upplever nu på 1970-talet — där som jag sade byggandet av skolor, av specialkliniker på sjukhusområdet och av bostäder har kulminerat — betyder att det finns andra möjligheter än tidigare att sätta in resurserna bl.a. på det industriella området. Det är vad vi har gjort under de senaste åren, t.o.m. under lågkonjunkturåren. Våra besvärigheter med bytesbalans och valutareserv finns inte i dag. Vi har byggt upp valutareserven så att den motsvarar mellan tre och tre och en halv månads import. Det är ganska bra, men det är inte så överdådigt som jag ibland läser ut av ett och annat inlägg i dessa frågor. Vi här i Sverige representerar i dag ett gott medeltal i fråga om valutareservens styrka inom OECD-kretsen. Vår handelsbalans och vår bytesbalans är ändå så tillfredsställande att vit.o.m. med relativt stort lugn har kunnat ta den förskjutning till vår nackdel som under de senaste åren ägt rum av kapitaltransaktionerna mellan vårt land och omvärlden utan att därför riskera vår starka ställning. Man kan således anföra att vi under senare år har haft en sådan utveckling att de mer minnesgoda skulle ha kunnat säga: Vad ropar nu oppositionen efter? Den offentliga sektorn är i dag inte längre gökungen. Nu är det den privata sektorn — näringslivet och industrisektorn — som är den aktiva delen bland de olika faktorerna, och det är så man önskat få det. Nu är naturligtvis inte oppositionens företrädare, herr talman, sämre än att de kan lägga på en ny skiva och låta den gå runt med samma brio som den skiva de hade på under 1960-talet. I dag är det närmast fråga om prisstegringarna eller, som det brukar heta, inflationen och arbetslösheten. Jag är medveten om att jag måhända upprepar åtskilligt av vad som har sagts under valdebatten, men jag har en känsla av att oppositionsledarna i sina anföranden inte helt kunde låta bli att falla för den lockelsen, och som allra hastigast tar jag mig ungefär samma frihet. Prisutvecklingen har varit snabb i vårt land, bedömd efter traditionella utgångspunkter. Det är emellertid ett internationellt fenomen, och vi kan för närvarande hänvisa till att vi tycks ha inflationsutvecklingen bättre under kontroll än de flesta andra länder. Arbetslösheten är fortfarande hög, och våra förslag till riksdagen när det gäller aktiviseringen av den offentliga sektorn och en bibehållen aktivisering av den privata industrin motiveras av att vi vill komma till rätta med det problemet. Det senast framlagda regeringsförslaget innebär, om kommunerna följer upp intentionerna, 10 000 nya arbetsplatser, vilket är värt att notera. Som ett faktum kvarstår emellertid att den arbetslöshet vi inregistrerar i väsentliga stycken är en arbetslöshet bland personer som har sina alldeles speciella svårigheter på den traditionella arbetsmarknaden. Det har också sagts tidigare i dag. Det är människor, många ungdomar, vilkas utbildning inte passar ihop med den efterfrågan som föreligger. Det är den kvinnliga gifta arbetsvilliga arbetskraften som är ortsbunden i och med männens anställning och följaktligen har svårigheter att ta arbeten, även om det finns efterfrågan på arbetskraft. Det är äldre personer som har fyllt sina 60 år. Det finns ett par siffror här som är rätt intressanta just för att få debatten utifrån den sakliga grund där jag tycker den skall föras. Av de arbetslösa, som de redovisats i den senaste arbetskraftsundersökningen, var 60 procent kvinnor. Av industrikassornas 12 600 arbetslösa var en tredjedel över 60 år. Jag hade besök för en tid sedan av en föreståndare för en arbetslöshetskassa. Han började bli rätt fundersam över utvecklingen inom hans egen grupp. Han representerade en grupp anställda, både arbetare och tjänstemän, som har en reguljär pensionsålder vid 60 år. Är man 60 år kan man många gånger vara intresserad av att ta ett arbete. Man behöver inte vara förbrukad vid 60 år — jag känner mig inte förbrukad fast jag snart är folkpensionär. Och man har ju möjlighet att anmäla sig på arbetsmarknaden även sedan man har lämnat sitt arbete med full pension. Man gör det. Nu är det vissa svårigheter att placera en 60-årig pensionär, i varje fall om han är tjänsteman med relativt rimlig ställning som aktiv. Då har han sin arbetslöshetskassa att falla tillbaka på. Han har rätt till 450 dagars understöd vid sidan av pensionen. Den representant som ville ha ett samtal med mig om detta konstaterade att 76 procent av hans kassas understöd gick till pensionärer. Det är naturligtvis bra om dessa kommer ut på arbetsmarknaden. Vi kommer att behöva arbetskraft, hoppas jag, och det är alltid en tillgång om en person är arbetsduglig vid 60 års ålder och är beredd att ta ett arbete. Men det är inte precis med samma indignation man talar om den arbetslösheten som man talar om arbetslösheten bland de aktiva grupperna, som inte har någon pension att falla tillbaka på om de blir utan arbete. Det finns alltså när man börjar plöja sig ned i dessa frågor en hel del intressanta iakttagelser att göra. Jag har med intresse studerat bl.a. den intensivundersökning som arbetsmarknadsstyrelsen har gjort i några städer i Mellansverige. Där konstaterar man att det inte i någon konjunktur finns möjligheter att placera 35 procent av dem som är anmälda arbetslösa vid förmedlingen. Vi har för närvarande en situation i Göteborg med drygt 5 000 lediga, obesatta platser och ungefär 5 000 arbetslösa. Den som hastigt konfronteras med det problemet säger att det borde ju inte vara någon arbetslöshet i Göteborg — det är bara att flytta över de arbetslösa till de lediga platserna. Men i själva verket går det inte så lätt och är inte så enkelt. Det är fråga om en anpassningsprocess, det kan vara fråga om en omskolningsprocess, det kan vara fråga om mycket annat som måste till. Det må vara vilken konjunktur som helst, vi har ändå att räkna med detta som ett reellt faktum. Ingen generell påspädning till näringslivet, ingen vinstkonjunktur hur bra den än är löser dessa speciella problem på arbetsmarknaden. Inte ens dagens vinstkonjunktur — och här skall jag glädja herr Bohman med att hämta en uppgift från Svenska Dagbladets handelssida i dag — som är 44 procent bättre än fjolårets konjunktur för industrin, och den var inte dålig 1972 heller, kan lösa de här problemen. Jag tror att ingen som vill göra en realistisk bedömning kan ha någon annan uppfattning. Nu är självfallet varje arbetskraft en tillgång för samhället, och därför skall vi göra vad vi kan för att klara de här övergångssvårigheterna. Men vi kommer ständigt tillbaka till detta, att det här klarar vi sannerligen inte genom att dela ut pengar till företagsamheten. Det är bara samhället som med direkt riktade åtgärder kan komma till rätta med denna restarbetslöshet — man kan ha vilka förklaringar som helst till den, men den finns där — och därför blir det nödvändigt att fortsätta med arbetsmarknadsmässiga, riktade metoder. Vi får föra en arbetsmarknadspolitik som har inslag av socialt engagemang även i ordets mer begränsade mening. Vi behöver inte skämmas, menar jag, för en redovisning av arbetslösheten som om man bara läser siffrorna kan synas hög, om vi känner till det här och samtidigt vet att antalet sysselsatta i förhållande till den arbetsföra befolkningen ständigt ökar och är högre i vårt land än i de länder som siffermässigt visar en lägre arbetslöshet. Det kostar en hel del pengar att driva denna ambition i arbetsmarknadspolitik, och säg gärna socialpolitik utan att det sistnämnda uttrycket innebär något förnedrande. Vi får vara beredda på att ta de utgifterna inte bara i dämpade konjunkturer utan även i högkonjunkturer. Den framlagda propositionen är ett uttryck för detta, och jag hoppas att det på den punkten i den sittande kammaren inte finns någon meningsriktning med andra uppfattningar. Om jag nu gör ett försök att med alla erforderliga reservationer spå om framtiden — jag var obetänksam nog att lova även det — vill jag säga följande.

Som jag redan har sagt har regeringen och dess finansminister inte haft något annat att hålla sig till, och därför är väl enigheten så fullständig den kan bli. Man drar slutsatsen att vår utomordentliga exportkonjunktur kommer att fortsätta. Man registrerar att orderstocken för den svenska industrin är 35—50 procent högre än för ett år sedan och att vinstutvecklingen är mellan 40 och 50 procent bättre än för ett år sedan, dvs. den är helt tillfredsställande. Man tycks vara överens om att produktionsökningen under nästa år också kommer att ligga 7—8 procent högre än i år. Man talar om att industriinvesteringarna t.o.m. bör öka med 10 procent 1974 gentemot ca 8 procent 1973. Man vågar sig också på att räkna med en privat konsumtionsökning på 4,5 procent och likaså med en tillväxt i den totala ekonomin av samma storleksordning. De negativa inslagen skulle begränsa sig till den offentliga sektorns aktivitet — en omständighet som väl till stor del är avhjälpt genom det förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord. I slutet av sina konjunkturbedömningar anser experterna också att detta bör kunna öka tillväxttakten med mellan 0,5 och 1 procent. Är det av regeringen framlagda stimulansförslaget en riktig avvägning för att fylla det kapacitetsutrymme som man anser föreligger? Vi har bedömt det så på de siffror som dagens redovisningar ger vid handen. Jag är medveten om att det ligger stora lockelser i att bjuda över detta ytterligare. Prov på det har givits i dagens debatt och finns i de motioner som så småningom skall behandlas i utskott och riksdag. Jag har många gånger i denna kammare som min personliga uppfattning gjort gällande att det i regel inte föreligger några svårigheter att få oppositionens anslutning till förslag som har karaktär av stimulans till ekonomin och därmed lättnader för de enskilda människorna och stimulans till näringslivet. Det är väsentligt svårare att få en accept i det motsatta läget. Jag läste häromdagen min norske kollegas budgetpresentation i stortinget. Den var så intressant att jag har svårt att låta bli att förmedla litet grand av den till kammarens ledamöter. Även han representerar socialdemokratin, i detta fall i vårt västra broderland. Hans tal innehåller allvarliga varningar för inflationens och överansträngningens faror. Han presenterar en budget som är stram och återhållande till sin natur med motiveringen att han anser det nödvändigt för att komma till rätta med prisstegringen, som där har en ökningstakt på 7,5 procent, således högre än hos oss. Han understryker nödvändigheten av att begränsa statens efterfrågan på arbetskraft. Han går ut med stora förändringar på skattesidan, en skattelättnad för de lägre betalda — det skall vi väl inregistrera med stor tillfredsställelse såsom naboland — och en skattehöjning för de högre betalda. Han går ut med skatteskärpningar för företagsamheten och på vissa områden när det gäller punktbeskattningen — allt för att få uttryck för den återhållsamhet som han anser vara erforderlig för att hålla inflationen i styr. Detta är en intressant budgetförklaring i ett så näraliggande land. Visserligen är den registrerade arbetslösheten lägre i Norge än i Sverige, men den sysselsatta befolkningen i relation till antalet arbetsföra är högre i Sverige än i Norge. Jag har anfört detta endast såsom ett uttryck för att vi ständigt måste vara vaksamma så att vi inte halkar in i en ytterligare accentuerad prisstegring genom för vidlyftiga påslag stimulansvägen. Får vi en prisstegring i vårt land, som ligger högre i stället för att ligga lägre än i världen i övrigt, behöver jag inte understryka vilka komplikationer det för med sig i fråga om vår internationella konkurrenskraft och balans i byteshandeln. Jag tillåter mig säga att lika lätt som det är att få oppositionen med sig på lättnader i den ekonomiska politiken, lika svårt tror jag det blir — jag talar här av erfarenhet — att få oppositionens öra för skärpningar i den ekonomiska politiken, om så skulle bli erforderligt; det må gälla skattepolitiken eller penningpolitiken. Min slutsats av detta är följaktligen att vi har gått så långt som vi med hänsyn till regeringsansvaret kan gå, när vi tar på oss en statlig upplåning innevarande år på ca 8 miljarder kronor. Vi vet att vi i stor utsträckning måste ta denna lånefinansiering på kapitalmarknaden. Vi känner den begränsade tillgången på vår kapitalmarknad. Vi vet vilka bekymmer vi kan ställa till med för den svenska industrins investeringsbehov, för den erforderliga kommunala upplåningen, för bostadsfinansieringen i fråga om nödvändiga avlyft av bostadskrediterna, om nu staten tar hand om för stor del av sparandet. Möjligheterna att ge resurser till den övriga raden av kapitalinstitut, som också skall lämna långa krediter, måste beaktas. Jag tänker närmast på instituten för exportkreditgivning, för småindustrin och hantverket samt för jordbruket. Hypoteksbanken — var och en har sina institut — och skeppsbyggnadskrediterna, Jag har så sent som under de senaste veckorna haft flitiga uppvaktningar från alla de intressenter som svarar för dessa kapitalinstitut. De har klagat sin bittra nöd över att de inte fått de pengar i lång upplåning som de önskar. Jag har tillsammans med riksbanken försökt tillgodose dem så långt som möjligt med den restriktion det ändå innebär att staten, när upplåningsbehovet blir för stort, är tvingad att ta väsentliga delar av sitt penningbehov på den långa kapitalmarknaden och inte gärna kan fortsätta att likvidisera banksystemet. Jag har sagt detta närmast med en viss avsikt, herr talman. Jag upplever ju — varje dag, höll jag på att säga — när jag följer den ekonomiska debatten intressanta men subtila och teoretiska förslag, som talar om att det egentligen bara är att ösa på, eftersom vi har något slags obestämt kapacitetsutrymme, som man anser skall fyllas ut. Men ingen kan säga var detta kapacitetsutrymme slutar. Man tycker rent allmänt att det ger mycket vida möjligheter. Felet med dem som talar i dessa ordalag är ju att de lever i den blåögda föreställningen att man kan släppa på ekonomisk likviditet och strypa av en för stor ekonomisk likviditet lika lätt som man vrider av och på en vattenkran. Den politiska verkligheten är annorlunda, jag har lärt mig det efter 19 år som finansminister. Och jag är alldeles övertygad om att mina erfarenheter på den punkten skulle besannas i det intressanta 175—175-läget — jag kanske skall gå ännu längre ner och inskränka mig till de mandat som regeringspartiet har bakom sig i slika avvägningar. Med detta, herr talman, har jag väl anfört de allmänna synpunkter som jag tycker hör till höstens lilla remissdebatt. Men jag gjorde ett par anteckningar när jag lyssnade till oppositionsledarna. Herr Fälldin sade bl.a. att centerpartiet kommer att kräva en sänkning av pensionsåldern omedelbart. Det låter bra. Varje förbättring av en social reform kan man livligt applådera och ansluta sig till. Men herr Fälldin presenterade bara halva problemet. En lagstiftning, ärade kammarledamöter, betyder att man lyfter av de kostnader från arbetsmarknadsparterna som de har tagit på sig, när de träffat avtal om att sänka pensionsåldern från 67 till 65 år. Den kostnaden, tillika med att acceptera samma pensionsålder för de egna företagarna och för husmödrarna, grupper som inte täcks av arbetsmarknadsuppgörelsen, ligger om jag minns rätt vid 1,7 miljarder. Mot den bakgrund jag nyss skildrade av statens upplåningsbehov och situationen på kapitalmarknaden kräver detta, som jag ser det, sin särskilda finansiering. Jag utgår ifrån att den sittande pensionsålderskommittén kommer att lämna förslag icke allenast om sänkning av pensionsåldern till 65 år utan även om hur detta skall finansieras. Det vore intressant att få besked från herr Fälldin om han är beredd att se frågan i hela dess vidd, dvs. inte bara kräva att vi skall sänka pensionsåldern utan även tala om hur vi skall finansiera den åtgärden. Skall vi täcka kostnaden med en ökad indirekt beskattning eller skall vi göra det med en skatt på produktionen? Det kommer inte pengar från himlen för att finansiera en sådan reform. Herr Fälldin gjorde också gällande att han önskade en omprövning i fråga om behandlingen av realisationsvinstbeskattningens dispenser. Den behandlingen sker ju i finansdepartementet, och personligen torde jag vara den som har den största erfarenheten på området, eftersom jag sitter med i den praktiskt taget var och varannan vecka. Kriterierna för dessa dispenser har angivits av riksdagen. När man bedömer en fusionering såsom befrämjande för sysselsättningen, såsom befrämjande för utvecklingen inom den speciella branschen, såsom en riktig rationalisering, när det finns ett klart samhällsintresse bakom, då skall dispens ges från realisationsvinstbeskattningen. Det har säkerligen inte undgått herr Fälldin att när det gäller den fusionering som han ett par gånger kom tillbaka till i sina anföranden, nämligen Cementa-Gullhögen, sade regeringen nej till befrielse från realisationsvinstbeskattningen. Vi betraktade inte det samgåendet som ett samhällsintresse och sade följaktligen nej. Även om två relativt stora företag fusioneras — många gånger är det ett relativt stort företag och ett mindre företag som går tillsammans i och med att det stora företaget köper det lilla — så är det klart att man ibland omedelbart kan säga att därmed elimineras ett företag från kartan över företag i landet.

Därmed har man ju räddat de anställda som i annat fall icke kunde ha räknat med att få behålla sina arbeten, och man har t.o.m. skapat förutsättningar för — jag har bevis på det — att efter en sådan här fusionering öka antalet anställda. Jag har velat säga detta som en kommentar till oppositionsledaren herr Fälldins inlägg under förmiddagen. Jag vill också säga någonting till herr Bohman. Herr Bohman framställde sig under förmiddagen som i varje fall en av de stora vinnarna i den tilländalupna valrörelsen. Och han har väl rätt att göra det! 14,3 procent var ett bra resultat för det moderata samlingspartiet, även om det självfallet är en bit kvar till de 43,6 procent som socialdemokratin uppnådde. Jag tror att herr Bohman personligen gjorde en god prestation under den här valrörelsen, en prestation som kan vara värd ett erkännande från en politisk motståndare som hade nöjet att möta honom i varje fall i en stor debatt i slutet av valrörelsen. Jag tror inte att herr Bohman vann sina lagrar på att han reste omkring och förklarade att han var beredd att underordna sig mittenpolitiken och mittens förslag, utan mer på att han framstod som en garant för gammal traditionell högerpolitik. Det fanns i herr Bohmans förkunnelse alla de gamla kända inslagen. Det var skattekverulansen, det var filosofin ”Hjälp dig själv så hjälper dig Gud”, det var det budskap som faller i god jord hos alla dem som vet med sig att de har sitt på det torra. Där fanns den utstuderade propagandan: Visst sköter du dina pengar bättre själv än dessa hjärtlösa, robotbetonade byråkrater i den offentliga sektorn! Ja, det där går alltid in hos en grupp människor. Det har gjort det i gången tid, det gör det i vår tid och det kommer att göra det i framtiden. När jag funderat över detta har jag sagt mig att man kan nog uppskatta den gruppen till någonting mellan 12 och 18 procent av väljarna, beroende på partiledarens och partiledningens kvalifikationer i de olika valen. 1970 var det ett bottenläge för den propagandan. I slutet av 1950-talet under, som jag brukar kalla det, Författarfirman Hjalmarson och Svärds klatschiga paroller var det ett absolut toppläge. Herr Bohman ligger någonstans mitt emellan, men han har väl vissa utsikter att fortsätta uppåt — jag håller inte det för alldeles uteslutet. Herr Helén har jag faktiskt redan svarat i den inledande delen av mitt anförande, och jag har inte gjort någon speciell anteckning därutöver. Jag vill gärna ge ett besked till herr Hermansson, även om jag inte kan se honom i kammaren. Jag vet inte om jag hörde fel, men han ifrågasatte regeringens prognos att ekonomin är på uppgående och kommer att bli bättre. Jag har beskrivit här — tämligen vältaligt — att jag inte är ensam om den uppfattningen. Visst kan vi alla misstaga oss, herr Hermansson, men i dag står jag med flera bakom mig än jag gjort tidigare när jag gör den bedömningen. En motsatt bedömning från regeringens sida, att vi har en besvärlig tid och dåliga år framför oss 1974, kan bara ställa till glädje i ett enda läger. Det är i Svenska arbetsgivareföreningen med hänsyn till den avtalsförhandling som man nu de närmaste månaderna skall ta itu med. Herr talman! Jag har lovat att svara på två interpellationer — vi får försöka rationalisera det här så långt det nu går. Det är först herr Burenstam Linder som har framställt en interpellation. Mycket av vad jag sagt i det här anförandet får väl också betraktas som ett svar till herr Burenstam Linder.

På den första frågan vill jag svara att regeringen alltid måste föra en i förhållande till konjunkturutvecklingen balanserande ekonomisk politik. Detta gäller även vid en försvagning av den internationella konjunkturen. Formen och omfattningen av de ekonomisk-politiska åtgärder som i ett sådant läge bör vidtas kan av naturliga skäl först bestämmas när situationen blir aktuell. Den beskrivning herr Burenstam Linder gör i sin andra fråga är enligt min mening felaktig. Herr Burenstam Linder beskriver sysselsättningspolitiken under senare år som ett misslyckande. Det är emellertid — jag har sagt det tidigare — ett faktum att vi har haft en i förhållande till den arbetsföra befolkningen högre sysselsättning i vårt land än i andra jämförbara länder. Detta innebär ändå inte att förhållandet varit tillfredsställande — jag har understrukit det tidigare och jag gör det ännu en gång — utan målet för regeringens ekonomiska politik måste ständigt vara att bringa ned arbetslösheten till den minsta möjliga. Vad de mindre och medelstora företagen beträffar gäller att deras situation liksom intresset för nyetablering sammanhänger såväl med kreditmöjligheterna som med de personliga kvalifikationerna att starta och leda företag. Under senare år har det varit ett synnerligen livligt intresse för bolagsbildningar, varför några särskilda åtgärder i detta syfte inte torde vara nödvändiga. I fråga om de mindre och medelstora företagens kreditmöjligheter har regeringen ständigt följt utvecklingen och vidtagit de åtgärder som varit erforderliga för att förbättra situationen. Vad slutligen AMS-politiken beträffar gäller att dess verkningar är föremål för en fortlöpande uppmärksamhet. Med hänsyn till de erfarenheter som vinns sker också ständiga anpassningar i denna politik. Dessutom har vi under dagens tidigare debatt talat om den sysselsättningsberedning som nu planeras. Vidare, herr talman, har fru Nettelbrandt ställt vissa frågor till statsministern på skattepolitikens område. Han har varit vänlig nog att remittera dem till mig för besvarande. 1. Är regeringen beredd att ge skatteutredningen i uppdrag att med förtur arbeta fram förslag till sänkt marginalskatt i det mest utsatta inkomstskiktet? 2. Är regeringen beredd att genom ändrade direktiv ge skatteutredningen i uppdrag att lägga fram förslag så att riksdagen 1974 kan besluta om inflationsskydd? 3. Är regeringen beredd att tillkalla en parlamentarisk beredning som får bedöma de samlade effekterna för olika grupper av förslag från familjepolitiska kommittén, skatteutredningen, boendeutredningen och bostadsskattekommittén och skyndsamt lägga fram förslag till mera samlade och varaktiga lösningar? Jag vill svara följande: 1972 års skatteutredning har genom tilläggsdirektiv den 12 oktober 1973 fått uppdrag av den innebörd fru Nettelbrandt åsyftar i sin första fråga. Enligt dessa direktiv skall utredningen emellertid inte bara — som fru Nettelbrandt önskar — föreslå en lindring av marginalskatten utan också beakta behovet av skattesänkningar för inkomsttagare med lägre inkomster. På fråga 2 vill jag meddela att regeringen inte är beredd att ompröva skatteutredningens direktiv i fråga om indexreglering av skattesystemet. Min uppfattning beträffande den sista frågan är att de sittande utredningarna bör få möjlighet att i vanlig ordning presentera sina förslag. Den överbryggande samordningen av politiken bör sedan på vanligt sätt ankomma på regering och riksdag. Regeringen är alltså inte beredd att tillkalla någon särskild parlamentarisk beredning för detta ändamål.